Fru talman! Anders Nilsson sade i sitt anförande att man inte vill låsa dessa pengar för utpekade ändamål. Jag menar att budgetposten om 15 miljoner kronor redan är utpekad till barn och ungdomar av regeringen själv. Vad vi från Centern gör i vår partimotion är att peka ut kanaler för att låta dessa pengar få effekt. Vi anser att skolan är den självklart bästa kanalen för att få till stånd ett brett resultat. Anders Nilsson sade att man inte vill låsa pengarna till fasta kostnader utan vill att de skall användas rörligt. Jag vill hävda att skolan därvidlag är en bra kanal. Där har vi redan de fasta kostnaderna betalda, både för lokaler och för personal, och pengarna skulle verkligen kunna utnyttjas maximalt som ett effektfullt instrument för barn och ungdomskultur. Jag vill avslutningsvis säga när det gäller finansieringen av det påslag om 5 miljoner kronor som vi vill ha till barn och ungdomar att anslagsposten Kultur i arbetslivet ökar från 5 miljoner kronor till 11 miljoner kronor, dvs. med 6 miljoner kronor. Vi har inte motsatt oss en ökning. Vi säger bara: Låt denna ökning stanna vid 1 miljon kronor! Då blir det ändå 6 miljoner kronor kvar till kultur i arbetslivet. De övriga

Fru talman! Anders Nilsson gör mig åtminstone litet lycklig, eftersom han faktiskt öppnar för att Barnkulturcentrum kan få del av dessa pengar. Det rör sig faktiskt enbart om 750 000 kr under en 18 månadersperiod, och utskottet har också en mycket positiv skrivning om Barnkulturcentrum. Även det gör mig väldigt glad. Jag anser dock att om man kan omfördela medel till Arbetets museum, till hemslöjden och till Konstfrämjandet, borde man också kunna ge pengar till

Fru talman! För att anknyta till talet om en mer eller mindre fullständig lycka vill jag säga att det behövs både sol och regn för att det skall växa. Det kanske inte skadar med en liten regnskvätt då och då. Det är också nyttigt att se över sin verksamhet. Vi sade oss i dag när vi hade besök av Riksradiochefen att, som det heter på tyska, Hunger ist der beste Koch. Man behöver kanske då och då tänka efter litet grand och pröva vad man kan göra av de resurser som man har, för att ytterligare förbättra verksamheten. Till Anders Nilsson vill jag säga att poängen inte var att pengarna från anslaget Kultur i arbetslivet hade nått fel adressat. Som jag ser det är det en försvårande faktor att, som kulturskaparna i Kulturrådets styrelse påpekar, dessa medel går till två stora fackföreningsrörelser enligt en överenskommelse mellan dem. De når i mycket liten utsträckning ut till kulturarbetare och andra som skulle njuta av det som de producerar. Det är en felaktig princip. Jag är överens med Anders Nilsson när det gäller satsningen på barn och ungdom. Också vi har ställt oss bakom den. Inte heller vi har velat prioritera inom den. Det är viktigt att nysatsningar kan kreeras inom barn och ungdomskulturen utan att vi i riksdagen beslutar hur de skall se ut. Kulturen skapar sig själv. Den kan aldrig skapas genom några demokratiska och politiska beslut. Jag talade tidigare om det viktiga i att satsa på skolan. Jag vill i konsekvens med det säga att jag anser att kulturen inte är något som skall komma ovanifrån i skolan, utan man skall i pedagogiken och metodiken använda sig av kulturen. På det sättet får vi den bästa skolan.
Fru talman! Jag tycker att det är ganska naturligt att en stor del av pengarna till kultur i arbetslivet kanaliseras via aktiviteter som ABF och TBV står bakom, eftersom det är i dessa studieförbund som arbetstagarna är organiserade. Dessa studieförbund är deras medlemsorganisationer. Det är lika naturligt som vad som var fallet i samband med en kulturupplevelse som jag hade ute på den skaraborgska landsbygden, där Konstfrämjandet och LRF tillsammans satte upp en stor vandringsutställning, som gick genom landet, nämligen Bonden i konsten. Det var helt naturligt att dessa organisationer erbjöd en väg att nå ut med konst till grupper som inte är så vana vid konst. Jag vill till Lennart Fridén också säga att det faktiskt är mycket stora belopp som moderaterna vill spara på detta anslag. Det är fråga om nästan 30 miljoner, och det är en betydande besparing i förhållande till beloppets storlek. Den får faktiskt negativa effekter på verksamheten.
Fru talman! På anslagsposten Kultur i arbetslivet kan vi inte spara 30 miljoner, eftersom anslaget inte har varit så stort. Men man kan fråga sig vad som gör att syndikalister och SACO-medlemmar, som inte är anslutna till någon av de berörda organisationerna, inte skall kunna få del av denna verksamhet. Överenskommelsen är felaktig, och det är bättre att verksamhet med kultur i arbetslivet får förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet. Jag vill dessutom påvisa det som herr Wilson var inne på. Inom kulturmiljövårdsområdet har vi faktiskt haft hyggligt med pengar på sista tiden. I förra årets betänkande konstaterade utskottet att 195 miljoner kronor av s.k. arbetsmarknadsmedel skulle kunna användas till kulturmiljövård. Så har skett. Därigenom kunde utskottet konstatera att medelstilldelningen för i år skulle kunna minskas. I årets budgetproposition föreslår regeringen att drygt 112 miljoner kronor anvisas för kulturmiljövården. Dessutom har regeringen för innevarande budgetår anvisat ytterligare 75 miljoner kronor av s.k. sysselsättningsskäl till kulturmiljövården. Det ger arbetstillfällen under våren och sommaren inom detta område. Det har gjort att det trots kristider har tillkommit stora investeringar inom kulturmiljövårdsområdet. Arbetsmarknadsläget är fortsatt mycket svårt. Vi vet att det inom kulturmiljövården finns objekt som är värdefulla att åtgärda, men att det just nu är svårt att höja anslagen på grund av det ekonomiska läget. Naturligtvis får detta övervägas i det fortsatta arbetet med att lösa problemet med sysselsättning för många arbetslösa. Om det framdeles kan bli aktuellt med nya satsningar inom kulturmiljövårdsområdet vet vi att många objekt är mycket personintensiva och ger sysselsättning åt många. Därför får vi ändå tycka att anslaget i årets budgetproposition är hyggligt tilltaget. En annan sak i betänkandet som jag skulle vilja ta upp är omorganisationen på Riksantikvarieämbetet. Museiutredningen har i sitt betänkande föreslagit att Statens historiska museer och Institutionen för konservering vid Riksantikvarieämbetet organisatoriskt skall skiljas från Riksantikvarieämbetet för att i stället ingå i en ny museienhet. Riksantikvarieämbetet genomför nu en omorganisation som innebär att man vill avveckla Institutionen för konservering som egen institution och lägga in verksamheten som en enhet inom Riksantikvarieämbetet. Eftersom Kulturutredningen har att ta ställning till Museiutredningens förslag kan frågan om Riksantikvarieämbetets organisation komma att aktualiseras på nytt. Fru talman! För mig känns det angeläget att starkt markera för Riksantikvarieämbetet att utskottet inte gillar att man föregriper Kultur och Museiutredningen och genomför en omorganisation som kanske ånyo måste ändras. Riksantikvarieämbetet bör alltså avvakta med den bit som berör det ämne jag har redogjort för. Med detta har jag yrkat bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Justitieutskottets betänkande nr 14 I det reformarbete som under tiden från 1991 fram till den period som budgetförslaget nu omfattar har stora förändringar genomförts i polisens organisation och nya arbetsmetoder har kunnat införas. Kvar står självfallet polisens viktigaste uppgift, att bekämpa brottsligheten och att förebygga och förhindra att nya brott begås. Statsmaktens styrmedel löper genom de prioriteringsbeslut vilka är riktlinjer för resursanvändning och resursfördelning ut till de regionala och lokala polismyndigheterna som har att fatta de verkställande besluten. Det nya budgetsystem som infördes budgetåret 1992/93 bygger på resultatstyrning av verksamheterna. Riksdag och regering kan med denna form av målstyrning bättre följa och utvärdera verksamheten. Det övergripande målet att minska brottsligheten och öka medborgarnas trygghet kvarstår. Ett ökat samarbete mellan medborgare och polis har funnit en form i den närpolisverksamhet som nu är under uppbyggnad i hela landet. Genom ett ökat samarbete mellan institutioner, föreningar, myndigheter och företag skapas ett arbetsklimat som klart underlättar för såväl den förebyggande som den rent brottsutredande verksamheten. För att ytterligare effektivisera arbetet krävs kompetenshöjning på alla områden och fortsatt satsning på teknisk utrustning i närpolisverksamheten. Den kvalificerade brottsutredningsverksamheten skall handläggas av kriminalpolisen som med den nu beslutade organisationsändringen också ges förbättrade möjligheter att koncentrera verksamheten på spaning och utredningsverksamhet. Fru talman! Frågan om hur Polisens arbete skall organiseras och vilka resurser som kan ställas till dess förfogande har genom åren varit föremål för ett antal politiska ställningstaganden. Den borgerliga regeringens satsningar på utbildning och ökningen av antalet poliser innebär att den samlade poliskapaciteten för första gången på lång tid nu står i samklang med behovet. Den neddragning på 500 miljoner som regeringen och socialdemokraterna träffade överenskommelse om under hösten 1992 innebar dock tyvärr en viss förändring. Men genom det arbete och de förändringar i framför allt den administrativa organisationen har den operativa kapaciteten kunnat bibehållas och t.o.m. i någon mån kunnat förstärkas. Genom indelningen i närpolisverksamhet respektive kriminalpolisverksamhet har ett effektivare arbetssätt skapats. Den generalistkompetens som finns inom poliskåren kan nu bättre utnyttjas. Det är enligt vår mening viktigt att arbetet med att bygga upp närpolisverksamheten fortsätter tills den inom en ganska begränsad tidsrymd omfattar hela landet. Narkotikamissbruket är ett av samhällets allvarligaste och mest svårlösta problem. Missbruket orsakar stort lidande för missbrukaren och dennes omgivning. Narkotikan utgör dessutom en inkörsport till annan brottslighet. Vi moderater har därför alltid förordat en mycket restriktiv politik på detta område. Vi kan konstatera att den strikta hållning som vi intagit gentemot missbruket har inneburit framgång visavi andra länders narkotikapolitik. Det är därför av största vikt att kraftfulla åtgärder nu sätts in mot just dessa problem. Genom vårt inträde i den europeiska unionen bör Sverige enligt vår mening öka samarbetet med övriga europeiska nationer för att vi gemensamt med dessa länder skall kunna bygga upp ett informationsnät om knarkets spridningsvägar. Sverige bör också aktivt motverka de tendenser till narkotikaliberalisering som för närvarande finns i vissa politiska grupperingar inom EU-parlamentet. Om vi lyckas med målsättningen att tränga tillbaka narkotikan, kommer också annan brottslighet att kunna minska. Den ekonomiska brottsligheten visar en oroande tendens att öka i omfattning, såväl i ekonomiska termer som i antalet brottslingar. Polisbristen i början av 90-talet medförde att många ekobrottsanmälningar inte kunde bli föremål för tillräcklig utredning. Därmed växte ärendebalansen, och antalet icke färdigutredda brott ökade. Åtgärder som vidtogs av den borgerliga regeringen har lett till att fler brottsutredningar nu slutförs än tidigare. Men det besparingsförslag som regeringen nu har lagt fram kommer att innebära en försvagning när det gäller denna viktiga del av brottsbekämpningen. Därför avvisar vi med bestämdhet de föreslagna resursneddragningarna. Fru talman! För att kunna intensifiera kampen mot ekobrottsligheten har Rikspolisstyrelsen tilldelats extra anslag. I vår partimotion har vi kraftfullt understrukit behovet av att kampen mot den ekonomiska brottsligheten får fortsätta med full kraft. Viktigt i detta sammanhang är då att den kompetenshöjning som måste till inom Polisen också kommer att omfatta såväl åklagare som andra berörda befattningshavare. Möjligheten att anlita extern kunskap från t.ex. skatterevisorer och datakonsulter måste självfallet också kunna utnyttjas. Det extraanslag om 30 miljoner som regeringen beslutade om för att förstärka åklagarverksamheten bör här kunna ge en positiv effekt. Den ekonomiska brottslighetens förgreningar sträcker sig i allt större omfattning utanför landets gränser. Av samma skäl som på narkotikaområdet är det därför mycket viktigt att Sverige spelar en aktiv roll när det gäller att bygga upp och stärka det internationella polissamarbetet även på ekobrottssidan. bidragen kräver också en samordning med övriga medlemsländer. Den tilltagande kriminaliteten i våra östra grannländer, inte minst vad gäller narkotika och ekonomisk brottslighet, kräver ökad uppmärksamhet. Vi moderater föreslår fortsatt samverkan mellan Tull och Polis inom den s.k. Östersjökonferensens ram. Fru talman! Försvaret för rättsstaten kräver att involverade myndigheter ges resurser i sådan omfattning att statsmaktens krav känns rimliga och riktiga. Vi moderater har heltäckande budgetförslag när det gäller att hantera den svåra ekonomiska kris som vi befinner oss i. I våra prioriteringar ingår att slå vakt om den nivåhöjning av polisväsendet som blev följden av den borgerliga regeringens satsningar. De organisationsförändringar som för närvarande är under genomförande tycks ge de positiva effekter som eftersträvats. När vi nu för första gången under lång tid förfogar över en poliskår som både numerärt och i kapacitet i stort motsvarar behovet är vi inte beredda att göra neddragningar i de operativa verksamheternas resurser. Vi menar, fru talman, att redan den neddragning som beslutades efter den s.k. krisuppgörelsen tangerade smärtgränsen. Hela effekten av dessa besparingar har ännu inte slagit igenom. Att därutöver ålägga polisväsendet så kraftiga neddragningar som regeringen föreslagit betecknar vi som klart politiskt oansvarigt. Att stoppa intagningarna till Polishögskolan måste med nödvändighet innebära att vi får ett minskat antal utbildade poliser i tjänst. Att detta får konsekvenser ute på fältet kan det knappast råda något tvivel om. Jag förmodar att de talare som företräder majoritetsförslaget närmare kommer att belysa hur de uttalade målsättningarna att inom poliskåren höja andelen kvinnor och personer med invandrarbakgrund skall kunna förenas med ett intagningsstopp. Enligt min mening ställer regeringen även här oförenliga krav. Anvisningen i regeringsförslaget om att den största neddragningen skall just i den lokala polisorganisationen är en mycket tydlig vink om att regeringens företrädare är beredda att urholka Polisens slagkraft. Vi moderater menar att intagningarna till Polishögskolan skall fortsätta utan avbrott och avvisar alltså förslaget att temporärt upphöra med intagning av polisaspiranter. Att hänvisa till att vi just nu har ett fixerat antal poliser är knappast relevant i fråga om den uppgift som ålagts myndigheten. Som vi ser det är det enda relevanta att det skall finnas tillräckligt många poliser för att de uppgifter som vi beslutsfattare har ålagt dem skall kunna fullgöras. Fru talman! Polisens uppgift är att skydda oss medborgare. Samtidigt skall de bekämpa och förebygga all form av brottslighet. I en situation där kriminalitet och våldsbrott tenderar att öka snarare än att minska anser vi oss inte kunna medverka till den resursförsvagning som regeringen föreslagit. Därför säger vi moderater nej till förslaget om neddragningar i Polisens operativa verksamheter. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 9 samt avslag på motsvarande moment i betänkandet.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort för att värna lyssnarnas öron och mina egna stämband. Vår reservation 10 går ut på att vi inte kan ställa upp på regeringsförslaget med de besparingar som det innebär för Polisens verksamhet. Vi vill i stället tillföra 75 miljoner kronor utöver regeringens förslag för att bl.a. kunna bygga ut närpolisverksamheten, inte bara i städerna utan framför allt också i glesbygden. Detta innebär också att intagningen till Polishögskolan kan fortsätta, vilket är nödvändigt för att få ett jämnare intagningssystem. Det är också en nödvändighet för polisverksamheten att Polishögskolan bevaras. Med detta yrkar jag bifall till reservation 10.

Fru talman! Jag yrkar bifall till Miljöpartireservationerna 2, 12, 15, 18 och 21. I proposition 100, som vi nu arbetar av del för del, handlar det inte bara om fördelningen av anslag, utan i denna proposition anges också inriktningen på arbetet. Miljöpartiet konstaterar då att miljöbrotten inte har fått något utrymme. De nämns på fem rader under avsnittet om ekobrott. Miljöbrotten har inte ens fått någon egen rubrik. På dessa fem rader hänvisas endast till att en ny miljöbalk skall framtas, och då skall alla problem med miljöbrott lösas. Tyvärr är det inte så enkelt. Det är ju attityder, rutiner, kunskap och engagemang som måste till. Därför saknar vi just ett avsnitt om hur viktigt det är att ta itu också med dessa problem. Vi tycker att ekologiska brott skulle kunna räknas in i ekonomiska brott. Ekobrott prioriteras i proposition 100, och det handlar egentligen om samma saker. Man begår brott från ekonomisk synpunkt. Vi tycker att detta borde analyseras och tydligt uppges under den här rubriken. Det finns många andra likheter. När ärendena kommer till domstol och till åtal är de väldigt krångliga. Det är fråga om långa utredningar, och det är svårt att väcka åtal. Det behövs då mycket mera resurser och en attitydförändring för att man skall kunna komma till rätta med dessa brott. Det handlar alltså inte bara om polisväsendet, utan det rör sig om en hel kedja. Det behövs flera kontrollanter, utbildade poliser, åklagare och domare. Men nu gäller det fördelningen av medel till polisväsendet. Miljöpartiet anser att de lokala polisorganisationerna har fått ett alldeles för stort sparbeting, 198 miljoner. Därför vill vi överföra 35 miljoner från Riksdagen har ju fattat beslut om en fortsatt utveckling mot decentralisering samt ökad inriktning mot förebyggande polisverksamhet. Detta motiverar alltså överföringen av de 35 miljonerna. Det finns också bra intentioner i proposition 100. En av dessa är att man nu verkligen skall försöka att få ut poliser i närpolisverksamhet. Detta arbete innebär då förebyggande åtgärder, vilket vi i Miljöpartiet tycker är bra. Men det här arbetet kräver ju personal. Det kan inte bara datoriseras. Det är viktigt att poliserna etablerar kontakter med invånarna samt med organisationer och föreningar. Vitsen är ju att poliserna skall veta på förhand vad som är på gång och att de skall kunna stoppa planerade brott genom sin blotta närvaro. Att poliserna är synliga och att de kan promenera eller cykla i sitt närområde är ju det som är den stora poängen. Miljöpartiets målsättning är att det skall finnas gott om poliser för att man skall kunna leva upp till den nya inriktningen av polisarbetet. Det är inte endast i storstäderna som det behövs förebyggande polisinsatser. Mer glest befolkade områden behöver också fler poliser med det här probleminriktade arbetssättet. Dessutom står det i propositionen att man vill försöka att minska personal genom förtidspensionering och genom att underlätta för frivilliga avgångar. Det tycker inte Miljöpartiet är bra från samhällssynpunkt. Det är ju bättre att arbeta för att folk kan jobba kvar, speciellt när det behövs personal. Vi kan också med glädje notera att det utbildas miljöpoliser. Jag talade tidigare om att det är en hel kedja som måste fungera. Där har det faktiskt blivit mycket bättre. Jag läste i tidningen att det nu har utbildats 18 miljöpoliser som kommer att arbeta på det viset. Tidigare har det bara funnits 10 miljöpoliser i hela landet, så de har ju inte kunnat utföra något stort arbete. Nu planerar man att kunna utbilda fler, och det är väldigt hoppfullt. När det gäller Polishögskolan är regeringens förslag att man skall stoppa intagningen under 18 månader. Eftersom utbildningen varar i tre år är det väldigt svårt att avgöra hur prognoserna för samhället blir. Visserligen säger man att det i dag finns ett tillräckligt antal, men vi vet att mycket kan hända under kort tid. Det är lätt att göra felbedömningar. Miljöpartiet anser att det är mycket bättre med en kontinuerlig intagning av ett mindre antal aspiranter. Vi vill tillskjuta 100 miljoner för denna verksamhet. Under 1993/94 tog man in 650 respektive 500 aspiranter åt gången. Men om man i stället tar in hälften tror vi att det blir de som verkligen har en vilja och är målmedvetna som kommer att bli antagna. På det viset uppehåller vi ju en bra poliskår. När man tar in många oregelbundet är chanserna mycket större att aspiranter som kanske hellre vill göra någonting annat slinker med, och då blir det inte samma höga klass. Dessutom tycker vi att det är bättre med en utbildad reserv inom polisen än vad det är att stå utan utbildade poliser. Om det vill sig riktigt illa måste samhället annars hyra in vaktbolag som hjälp för att upprätthålla ordningen. Då blir ju målet om den brottsförebyggande verksamheten åsidosatt. Det kan ge väldigt allvarliga konsekvenser. Utvecklingen går mot att det sker en uppdelning i miljöpoliser, narkotikapoliser och poliser som är mer inriktade på ekonomiska brott. Dessa poliser specialutbildas alltså inom ett område. Det kräver ju också väldigt duktig personal. Precis som regeringen tycker vi att fortbildningen av redan utbildade poliser skall fortsätta, med miljörätt, som jag sade tidigare. En lösning skulle kunna vara att det finns för poliser, som inom andra utbildningar, en grundutbildning och att man sedan kan välja ett specialområde.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 13. Vi kristdemokrater accepterar inga besparingar inom rättsväsendet. Polisen kan säkerligen rationalisera och effektivisera sin verksamhet. Dessa effektiviseringsvinster skall komma polisväsendet till godo. Ingen har väl intryck av att vi i Sverige i dag har en överdimensionerad poliskår. Ett av de viktigaste brottspreventiva medlen är hög upptäcksrisk. Upptäcksrisken i dag för flera typer av brott av försumbar eller knappt mätbar. Jag tänker inte bara på rättsväsendets kollaps inför den ekonomiska kriminaliteten utan även på tryggheten i samhället i stort avseende våldsbrott, skadegörelse och förmögenhetsbrott. Vem fick senast sitt lägenhetsinbrott utrett och uppklarat? Vem kan acceptera att människor blir nerskjutna på öppen gata, nerslagna och misshandlade? Polisen kan inte finnas överallt jämt och ständigt, men den insats som görs i dag är inte tillräcklig. Självfallet finns det inget utrymme för att montera ner delar av polisväsendet, t.ex. verksamheten vid Polishögskolan. Med den allvarliga brottsutveckling som vi har i dag får vi inte heller negligera att minskningar av polisiära resurser leder till ökad privat justis. Detta är ingen acceptabel utveckling. En av samhällets kärnverksamheter är att upprätthålla en rättsordning och i denna förbehålla utnyttjande av våld i statens händer. Så är inte fallet i dag, och det är allvarligt. Helt oberoende av den statsfinansiella krisen måste rättsväsendet upprätthållas. Förmåner av välfärdskaraktär måste vika för vitala konstitutionella intressen av det civilrättsliga samhällets fortbestånd.

Fru talman! Jag kan konstatera att det råder en ganska stor diskrepans mellan de uttalanden, löften och utfästelser som regeringspartiet binder sig för dels i propositionen, dels i utskottets skrivningar. Jag efterlyste i mitt inlägg en förklaring till de effekter som neddragningarna får när det gäller de åtgärder som regeringen vill sätta in och som drabbar framför allt den lokala operativa verksamheten. Svaret jag får är att vi lever på ödets ironi, som Pär Nuder säger, och menar att vi inte på något sätt tar ekonomiskt ansvar när vi vill värna alla samhällets invånare, inklusive de svagaste i samhället, genom att se till att polismakten har den inte bara numerär utan också slagkraft som krävs för att den skall klara sina uppgifter. Pär Nuder kan läsa i våra motioner, där det finns mycket tydliga heltäckande ekonomiska lösningar för alla de politiska områdena, inklusive justitieområdet, som talar om vilka totala prioriteringar vi gör. Till skillnad från den i och för sig väl utvecklade verbala konst som socialdemokraterna för närvarande ägnar sig åt, genom att som Pär Nuder gör säga: Vi vill prioritera narkotikabrottsligheten, vi vill prioritera ekobrottsligheten osv. Men hur klarar ni prioriteringarna, Pär Nuder, med de neddragningar som ni vill genomföra med det betänkande som föreligger? Tala om för oss alla, inte minst för poliskåren, var besparingarna kommer att slå igenom någonstans! Är det ute på fältet, där polismännen skall finnas, eller är det bara i betänkandet, där ni försöker gömma er bakom en rad skrivningar? Jag tycker att det är på sin plats att ni verkligen står för konsekvenserna och inte verbalt försöker gömma er och skjuta skulden på andra.

Fru talman! Jag sade redan i mitt inledningsanförande att det inte finns någon möjlighet att fastställa ett exakt antal poliser som skall finnas. Det är omständigheterna som kräver att vi skall ha tillräckligt med polisresurser för att klara de behov och de målsättningar som riksdag och regering har uttalat. När Pär Nuder svänger sig med tal som 17 000 poliser vill jag notera att det inte var de borgerliga partiernas sifferlek som ledde fram till den siffran. Det är en numerär som den socialdemokratiska regeringen har fastställt. Vi känner oss inte trygga med ett visst antal poliser, utan trygga först när de klarar att lösa de uppgifter de ställs inför. Fru talman! I december, strax före jul, antog vi förslag i ett betänkande från justitieutskottet där vi i full enighet mycket tydligt markerade att vi skulle göra ett krafttag vad gäller satsningarna på ekobrottsligheten. Vi har gjort liknande uttalanden i dag när det gäller satsningarna på narkotikabekämpningen. Vi har, Pär Nuder, i och för sig lärt oss att regeringens politik är något av en färskvara som har en mycket begränsad hållbarhet, men har det som uttalades i december om de här stora satsningarna, som utskottet var enigt om, plötsligen omvärderats till att i dag inte gälla? Är det den ekonomiska politik ni vill slå vakt om? Vi har klart markerat i våra resp. motioner, som jag tidigare har redogjort för, att vi har täckning för de olika förslag som vi har lagt fram. Vi har valt att spara på administration och på säkerhetspolissidan när det gäller de anslagspunkter som vi har i denna hemställan. Men ni har dragit ner på framför allt den operativa verksamheten. Det tycker vi är allvarligt, därför att det drabbar den verksamhet där medborgarna har förväntningar på att kunna känna trygghet. Det kommer ni inte att kunna erbjuda.

Fru talman! Till detta betänkande om domstolsväsendet har vi moderater fogat tre reservationer och ett särskilt yttrande. Två av reservationerna behandlar anslagsfrågor, den tredje behandlar våra synpunkter på sammansättningen av Domstolsverkets styrelse och Tjänsteförslagsnämnden. Vårt särskilda yttrande handlar om parlamentarisk medverkan i Domarutredningen. Låt mig inledningsvis, fru talman, markera att domstolsväsendet har en central roll i den demokratiska rättsstaten. Domstolsväsendet utgör rättsväsendets viktigaste grundpelare och är ytterst den enskilde medborgarens rättssäkerhetsgaranti. Därför är det av så utomordentligt stor betydelse att vårt domstolsväsende fungerar, att det har rimliga villkor, att det organiseras på rätt sätt och att man inte stryper detta domstolsväsende genom farliga besparingar. Jag återkommer till det senare. Domstolsväsendet befinner sig nu i ett intensivt utvecklingsskede och står inför omfattande organisatoriska förändringar. Huvuddelen av reformarbetet har påbörjats och bedrivits under den borgerliga regeringsperioden. Det är roligt att regeringen har fullföljt initiativ som tagits tidigare. Ledstjärnorna i reformarbetet har varit att renodla domstolarnas uppgifter till rättsskipning och avlasta domstolarna olika typer av förvaltningsuppgifter som av tradition ankommit på dem. Tyngdpunkten i rättsskipningen bör ligga i första instans och överprövning - inte omprövning - bör vara andra instansens uppgift, medan de högsta domstolarna mera har rättsskapande och prejudikatbildande uppgifter. På det organisatoriska och administrativa området bör domstolarna ges förutsättningar att själva, med stöd av Domstolsverket som central förvaltningsmyndighet, svara för sitt utvecklingsarbete och tillse att de krav som rättssäkerhet och rättsstatsprinciper i övrigt ställer på den dömande verksamheten blir tillgodosedda. Vår uppfattning är att specialdomstolar bör så långt som möjligt avskaffas och deras uppgifter fogas in i det allmänna domstolssystemet. Reformarbetet har bedrivits med hänsyn till att Europakonventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter fått en ny rättslig miljö där domstolarna blir direkt berörda. Det är mot denna bakgrund angeläget att det arbete som bedrivits i bl.a. Hovrättsprocessutredningen förs vidare, och att den andra etappen i 1993 års domarutredning påbörjas utan dröjsmål. Det är därför, fru talman, som vi moderater med viss förvåning noterar att det arbetet från regeringens sida uppenbarligen är tänkt - i strid mot direktiv - att ske utan parlamentarisk medverkan. Det har vi alltså noterat i det särskilda yttrande som vi fogat till betänkandet. Mot den bakgrunden - att vi uppfattar domstolsväsendet så centralt - är det naturligt att vi från moderat sida agerar mot de omfattande besparingar regeringen föreslår. Vi tycker det är utomordentligt olyckligt att sådana föreslås. Man kan konstatera att under de närmast föregående åren har domstolarna på olika sätt - rapporter har entydigt vittnat om det - fått en alltmer orimlig arbetsbörda. Det kom kontinuerligt rapporter under 1980-talet om detta. Under de sista två tre åren tog man krafttag mot detta. Glädjande nog kunde man då förmärka att vi fick en mindre ökning av ärendebalanserna mot förut - det t.o.m. noterades vissa minskningar. Det var inga dramatiska minskningar, men det var ändå glädjande att inte försämringen fortsatte. Förra året när man behandlade anslagen till domstolsväsendet fanns en bred enighet mellan regering och opposition om att inte göra besparingar. Jag tror t.o.m. att det nuvarande regeringsparti som då var i opposition föreslog en liten ökning av anslaget till domstolsväsendet på något tiotal miljoner kronor. Då fanns alltså en genuin uppslutning i denna kammare om vikten och värdet av att satsa på domstolsväsendet och se till att fortsätta den fina utvecklingen att om möjligt få ned ärendebalanserna. Det låter så anonymt med ärendebalanser, fru talman, men det handlar om att människor av kött och blod får sin sak prövad i rimlig tid. Detta tillhör rättsstatens mest elementära insatser. Folk skall inte behöva vänta och vänta på att få sin sak prövad. Ordet ärendebalans är som sagt ibland litet anonymt. Därför är det viktigt att man lyfter fram vad det betyder för den enskilda människan. Det är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Det var alltså en utveckling som var på glädjande väg. Men nu har regeringen kommit med ett förslag i budgetpropositionen där neddragningar i storleksordningen 130-140 miljoner kronor föreslås. Det har också blivit utskottets majoritets uppfattning. Det är alldeles uppenbart att när man presenterar besparingar i storleksordningen 5-8 % så kommer detta att få negativa konsekvenser för domstolarnas arbete. Även om man genomför förändringar av olika slag i regelsystemet - de skall fortsätta, det vill vi gärna instämma i, det är bra att det finns en uppslutning kring detta - är det naturligt att man inte kan på ett enda bräde skära ned på det här sättet utan att det får konsekvenser. Mot den bakgrunden vill vi reducera dessa besparingar till hälften, vilket framgår av vår reservation 3 som jag yrkar bifall till. I reservation 2 vänder vi oss mot att man ur detta reducerade anslag till domstolsväsendet som regeringen föreslår skall föra över medel till Domstolsverket i storleksordningen 5 miljoner kronor. I reservation 1 markerar vi vår principiella syn när det gäller sammansättningen av styrelsen för Domstolsverket och Tjänsteförslagsnämnden. Riksdagen beslöt om andra principer för den sammansättningen för något år sedan. Vi menar att de principerna bör fortsätta att gälla.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

Fru talman! Jag yrkar bifall till miljöreservation 4. Den gäller anslag på 2 miljoner till domstolarna som skall gå till utbildning och personalförstärkning av domare i miljörättsfrågor. Fortfarande är det så att alldeles för få döms för miljöbrott. Inte för att inga sådana brott begås, utan beroende på en dålig orsakskedja. Vi har inte effektiv övervakning och kontrollanter. Vi börjar få miljöpoliser, som glädjande nog togs upp i det andra ärendet. Våra åklagare har mycket stora svårigheter och bristande kunskaper. Nu är vi inne på domarna. Det finns inte någon utbildning i miljörätt för domare. Vi vill politiskt markera, medvetandegöra och lyfta fram denna fråga för att få en attitydförändring. Domstolarna är alldeles för milda i sina domar. Man dömer kanhända till fem eller sex tusen kronor i böter för ett miljöbrott som någon eller några har tjänat miljonbelopp på. Just detta att kunna tjäna pengar på att strunta i miljölagarna är stötande. Regeringen har, som jag sade i ett tidigare ärende, i proposition 100 prioriterat bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Vi anser att miljöbrott också skulle gå under denna rubrik. Dessa brott har många likheter. De snedvrider konkurrensen, innebär hot mot sund marknadsekonomi, de drabbar enskilda och även den allmänna rättsuppfattningen. Den lilla människan i vardagen gör mycket för miljön, men ser att de större, fabrikerna och industrin, många gånger i stort sett kan strunta i detta. Miljöbrott innebär dessutom hot mot hälsan för allt biologiskt liv, liksom tillståndet i mark, luft och vatten för efterlevande. Ekobrottsbekämpningen har av regeringen fått 50 miljoner kronor extra. Vi vill öronmärka 2 miljoner ur dessa 50 miljoner för att göra en politisk markering. Men även extra resurser kan gå till detta. Det finns även andra medel som kan utnyttjas. Ett engångsbelopp på 5,25 miljoner har regeringen tillfört domstolarna för utvecklingsändamål. En del av det kan också gå till detta ändamål. Dessutom har domstolarna egna disponibla medel för extern utbildning. Vi äskar alltså inte nya pengar, utan det är fråga om en omfördelning för att åtgärda bristerna i domarnas kunskaper i miljölagarna. Traditionen inom juridiken är ganska stelbent, och i miljöbrott finns ingen inarbetad praxis, eftersom så få miljöbrott anmäls och ingen får rutin i ärendena. Bristerna kan även bero på resursbrist, felaktig prioritering, passivitet och svårigheter att bevisa vem som bär ansvaret. Miljöpartiet har också andra förslag till förbättringar när det gäller miljömål. Det skulle vara bra om det blev regionala miljödomstolar. Då kunde kompetensen på miljöområdet utvecklas. Regler som innebär att en större grupp människor får möjlighet att i domstol driva anspråk till s.k. grupptalan skulle också vara bra för miljömål. Dessa frågor kommer att aktualiseras vid presentationen av ny miljöbalk, men det tar en tid innan den kommer. I väntan på denna omarbetade och förbättrade miljöbalk får vi inte vara passiva. Vi har även i dag miljölagar som vi måste använda, men det krävs alltså samarbete och kunskap för att de skall vara verksamma.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1 Jag har tidigare här i dag i kammaren talat för ett bevarat och även utvecklat rättsväsende. Statens kanske viktigaste uppgift är upprätthållandet av en acceptabel rättsordning. I Svenska Dagbladet den 27 mars i år skriver hovrättslagmannen Per Eriksson, som är ordförande i "Det bör nu sägas i klartext: Domstolarna klarar inte av dessa besparingar, om man fortfarande skall kunna upprätthålla något så när rimliga krav på rättssäkerhet. Den föreslagna nedskärningen kan klaras av endast genom personalinskränkningar i motsvarande mån.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 15 och avslag på de reservationer som har fogats till detta. Med hänsyn till den roll som domstolarna spelar i en rättsstat är det viktigt att det finns en bred uppslutning kring de grundläggande värderingarna. Det är därför glädjande att kunna konstatera att det i allt väsentligt råder enighet i utskottet om de principiella frågorna kring domstolarna. På några punkter har utskottet inte kunnat enas, och jag skall kommentera dem. Jag börjar med sammansättningen av Domstolsverkets styrelse och Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Domstolarnas akuta problem är ärendebalanserna och den hårda arbetsbelastningen. Att ändra sammansättningen av Domstolsverkets styrelse för att engagera de främsta domarna i att administrera domstolsväsendet kan knappast förbättra läget.

Det är också betydelsefullt att personalen via sina organisationer har möjlighet att föra fram synpunkter på verksamheten genom egna representanter i Domstolsverkets styrelse och i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. När det gäller Tjänsteförslagsnämnden är det viktigt att biträdespersonalen också har ett inflytande över tillsättningen av de domare som i praktiken är deras chefer. En återgång till tidigare principer för sammansättningen av dessa organ bör därför ske i enlighet med regeringens förslag. Jag vill också framhålla att det inte är fråga om att i Domstolsverkets styrelse blanda sig i den dömande verksamheten, utan det är fråga om att organisera och administrera domstolarna. Det finns inte några som helst principiella skäl för att ha en sådan syn på Domstolsverkets styrelse som den tidigare regeringen hade och som riksdagen ställde sig bakom. När det gäller anslaget till Domstolsverket vill jag också säga att verket har undantagits från besparingar. Skälet är det omfattande förändrings och rationaliseringsarbete som domstolsväsendet nu genomgår. Det behövs resurser för att leda arbetet med att effektivisera domstolsväsendet. För att ytterligare förstärka den här rollen som drivande kraft föreslås att verket tillförs 5,2 miljoner från domstolsanslaget. Det är angeläget att den effektivisering och den rationalisering som är möjlig fortgår med oförminskad styrka. Mycket av det arbete som nu sker grundas på det arbete som utfördes i Domstolsutredningen, som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen. Låt mig också säga att en stor del av effektivitetsvinsterna ligger i det dispensförfarande som har införts i ledet mellan tingsrätt och hovrätt och i ledet mellan länsrätt och kammarrätt. Det kan noteras att moderaterna och folkpartisterna i Domstolsutredningen avvisade bl.a. just den här dispensprövningen, som man nu berömmer sig av att verksamt ha bidragit till att effektivisera domstolsprocesserna. Vad gäller anslaget till den dömande verksamheten vill jag börja med att framhålla, att på grund av den hårda arbetsbördan och den stadigt ökande måltillströmningen har domstolsväsendet tidigare undantagits från sparkrav. Det har i och för sig inte heller fått några permanenta resurstillskott för den målökning som har skett, så belastningen har i realiteten ökat. Det senaste året har antalet inkommande mål minskat, och även balanserna har minskat i någon mån. Utskottet måste dock konstatera att balanserna inom domstolsväsendet fortfarande är så stora på många områden att de hämmar effektiviteten i arbetet. Det är alltså viktigt med rationaliseringarna och att renodlingen av domararbetet kan fortgå. miljoner kronor, och den skall finansieras genom olika förändringar av verksamheten liksom rationaliseringar. Bland de viktigaste som kan nämnas här är genomförandet av instansordningsreformen för de allmänna förvaltningsdomstolarna, som jag tidigare nämnde, och vidare införandet av det datoriserade målhanteringssystemet MÅHS. Dessutom planeras en del andra handläggningsmässiga förenklingar på olika områden, bl.a. när det gäller kungörelser av konkursärenden. Vi måste dock konstatera, att i det här allvarliga statsfinansiella läget - vilket inte minst har understrukits från denna talarstol i veckan - kan domstolarna inte undantas från besparingar. När utskottet i höstas yttrade sig över sparpaketet, eller Perssonplanen, konstaterade utskottets breda majoritet att varken rättssäkerheten eller människornas trygghet blivit lidande på de besparingsbeting som polis och kriminalvård ålagts under en följd av år. Tvärtom har det lett till ett bättre resursutnyttjande och ett nytt och bättre innehåll i verksamheterna. Moderaterna anser sig nu ha 72 miljoner kronor mer att satsa på domstolarna och kds nästan lika mycket. Det skulle vara intressant att få svar på frågan om dessa yrkanden skall resultera i ännu större budgetunderskott eller i hårdare besparingar på andra politikområden. I en motion pläderar Miljöpartiet för att 2 miljoner skall anvisas till domstolsväsendet för miljöutbildning av domare. Det är givetvis angeläget att domarna har tillräckliga kunskaper inom miljörätten. Utskottet anser att det måste vara Domstolsverkets sak att inom ramen för de tillgängliga resurserna prioritera olika utbildningsbehov. Fru talman! Till sist vill jag beröra en fråga som utskottet inte är oense om, och det handlar om ersättningen till nämndemännen, som vi behandlar på ett utförligt sätt i detta betänkande. Vi konstaterar att den höjning som företagits av maximibeloppet är bra, men utskottet framhåller att konstruktionen med att arvodet räknas av mot ersättningen för förlorad arbetsinkomst inte är bra. De principer som därvidlag gäller beträffande ersättningen till kommunalt förtroendevalda är att rekommendera också på det här området.

Fru talman! Göran Magnusson inledde med att säga att det rådde en bred uppslutning kring vissa grundläggande värderingar och uttryckte sin glädje över detta. Det är bra att det finns sådana grundläggande värderingar när det gäller just domstolsväsendets centrala roll för rättssäkerheten - det är angeläget att det understryks. Av det skälet vill vi genomföra betydligt mindre besparingar. Om man nu skall prioritera mellan anslagen till domstolarna och till Domstolsverket väljer vi därför att låta bli att skicka över 5,25 miljoner kronor till Domstolsverket. Vi gjorde ju ett studiebesök där för några månader sedan, och det är min bestämda uppfattning att man där med stor effektivitet driver förnyelsearbetet inom den budgetram som man arbetar med. Jag tror inte att posten på 5,25 miljoner på något sätt skulle vara avgörande. Göran Magnusson frågade om vi accepterar ett större budgetunderskott eller om vi vill göra hårdare besparingar på annat håll för att klara merutgiften på 72 miljoner kronor. Jag kan då svara Göran Magnusson att vi inte har anslagit några pengar till RAS - 5 000 miljoner kronor. 1,4 % av den utgiften innebär det att ge oförändrat anslag. Det klarar vi - och det skulle ni också göra. Jag är inte övertygad om att det är bättre att satsa 5 000 miljoner på RAS än att avstå från att göra den här besparingen. Tala om penningnöd, när man kan lägga 5 000 miljoner kronor på den typen av åtgärder - andra utgifter, inte glömda men inte heller nämnda. Jag vill påstå att vi har ett budgetalternativ som är klart finansierat. Genom att inte skära så hårt i anslagen markerar vi värdet av ett väl fungerande domstolsväsende. Dessa pengar betyder väl ändå någonting, Göran Magnusson? Eller är 70 miljoner mer eller mindre totalt ointressant för domstolsväsendet?
Fru talman! När det gäller att prioritera mellan olika områden inom politiken har ju socialdemokraterna - som har framgått av många deklarationer - uppfattningen att man inte kan undanta rättsväsendet, vare sig domstolarna som sådana eller rättsväsendet i dess helhet. De 5,2 miljoner kronorna handlar väl mindre om var de gör mest nytta, sett från moderaternas synpunkt, och mera om att moderaterna inte anser att Domstolsverket skall ha den roll som vi tycker att Domstolsverket skall ha på dessa olika områden. Det framgick tydligt av Högmarks tidigare uttalande att han anser att domstolarna självständigt och var för sig skall arbeta med olika utvecklingsprojekt. Vår uppfattning är att det också behövs ett samlat grepp och erfarenhetsutbyte, och det menar vi att Domstolsverket bättre skall klara med de här pengarna. Anders G Högmark säger att man skall spara på andra områden inom politiken. Det är naturligtvis fullt möjligt. Men vi talar här om ett ganska blygsam anslag. Moderaterna anser att ytterligare 2 % av det totala anslaget skall tillföras. Det skall då uppenbarligen leda domstolsväsendet fram till den utomordentliga position som moderaterna anser att domstolsväsendet skall ha. Men det finns en skillnad mellan RAS och de här 70 miljonerna. De 70 miljonerna är ju ett fortgående anslag - RAS är en engångskostnad som skall stimulera sysselsättningen just nu. Enligt socialdemokratisk uppfattning behöver sysselsättningen stimuleras. Vi räknar med att det skall bli ett mycket stort antal jobb, och det behöver det svenska samhället.

Fru talman! Vi skall ju inte diskutera RAS nu - jag nämnde det bara som ett litet exempel på att socialdemokraterna, trots att de anser att det är en sådan penningnöd, ändå anser sig ha råd att låna upp ytterligare 5 000 friska miljoner. Vi däremot gör en mycket noggrann prövning av var pengarna gör störst nytta - utifrån våra värderingar, självfallet. Våra värderingar och vår nyttokalkyl är den, att för att slå vakt om domstolsväsendet och dess möjligheter att beta av ärendebalanser - för att människor av kött och blod skall få sin sak prövad inom rimlig tid, med andra ord - väljer vi att prioritera så att vi gör mindre besparingar där. Detta må vara en värderingsfråga, men socialdemokraternas ståndpunkt är litet förvånande med tanke på att Göran Magnusson inledde med att säga att det fanns en stor samstämmighet i bedömningen av värdet av att vi har ett effektivt domstolsväsende. Jag återkommer till min fråga: Det är 60-70 miljoner kronor mer som vi vill ge domstolarna. Tror inte Göran Magnusson att det betyder någonting för förmågan att beta av ärendebalanserna, för möjligheterna att åstadkomma nya tjänster, för möjligheterna för människor att snabbare få sin sak prövad? Någonting som människor i dag känner när de står där månad efter månad, kanske ibland år efter år, och väntar på att få sin sak prövad är just: Måtte man få resurser så att domstolen snabbare kan ta itu med ärendet! Både enskilda personer och organisationer har definitivt nytta av detta. Det ligger avgjort i rättssäkerhetens intresse att man på alla sätt försöker se till att domstolarna får arbeta av dessa ärendebalanser.
Fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka det Anders Högmark här säger. Han ifrågasätter det uttalande som jag inledningsvis gjorde, nämligen att vi har en gemensam principiell syn på domstolarna, hur de skall fungera och vilken viktig roll de spelar i rättssamhället. Anders Högmark försöker uppenbarligen säga att det är en principiell skillnad i uppfattning om domstolarna som tar sig uttryck i om man vill ge domstolarna 70 miljoner kronor mer eller mindre i anslag just det här budgetåret. Det kan väl inte bli till en principiell skillnad i synen på domstolsväsendet? Det är väl ändå att driva det alldeles för långt. Jag vill inte förneka att domstolsväsendet skulle kunna ha god nytta av pengarna; det håller jag gärna med om. Men även människor inom domstolarna och rättsväsendet måste ju leva i samma verklighet som människor i andra sammanhang. Högmark säger att det är fråga om en skillnad i värderingen av olika områden inom politiken. Det är mycket möjligt att det är det. Från socialdemokratisk sida tillmäter vi rätten till arbete så stor betydelse att vi är beredda att satsa pengar också på det området. Att påstå att det skulle vara lånade pengar är väl kanske inte alldeles korrekt. Förmodligen är en stor del av pengarna till de utgifter vi här diskuterar lånade. 70 miljoner mer till rättsväsendet betyder väl ändå att Riksgäldskontoret måste låna upp en tredjedel av det beloppet - det är ungefär så stor andel som representeras av budgetunderskottet. De principiella skillnaderna är alltså inte så stora, och enigheten i synen på domstolarna kan inte stå och falla med 70 miljoner kronor mer eller mindre i ett anslag som handlar om mer än 3 miljarder kronor. Det är ju en orimlig ståndpunkt som Högmark intar.

Fru talman! Jag skulle bara vilja svara på Göran Det är klart att vi har finansierat det faktum att vi inte är beredda till några nedskärningar inom rättsväsendet. Jag kan bara säga att vårt budgetalternativ är starkare än socialdemokraternas. Sedan kan man självfallet alltid diskutera hur man vill prioritera. Men jag kan absolut inte acceptera resonemanget att vi nu lever i en statsfinansiell kris som har den innebörden att vi måste rasera verksamheter rätt av i hela statsförvaltningen. Självklart behöver man inte göra den bedömningen, och det gör vi inte heller. Som den chefsdomare jag nämnde sade: Det finns inte mer att ta inom domstolsväsendet. Tvärtom - man skulle behöva rusta upp på den kanten. Men det är som sagt en värdering.
Fru talman! Jag tror säkert att det handlar om värderingar och hur man skall prioritera mellan olika områden inom politiken. Men nog är det väl att ta i alldeles för mycket att säga att man genom att bifalla det socialdemokratiska förslaget raserar rättsväsendet och domstolsväsendet. Det är väl ändå inte det som den här diskussionen egentligen skall handla om. Jag har full respekt för rådmannen Per Eriksson och hans arbete, och jag tror inte att man kan se det så att rationaliseringar och effektiviseringar skall innebära att man dömer fortare. Statsmakten måste naturligtvis bidra till effektiviserings och rationaliseringsarbetet genom en rad olika regelförändringar, processordningar och andra sätt att hantera saker och ting - fortfarande inom ramen för ett rättssäkert samhälle naturligtvis. Jag vill bara erinra om att dispensprövningssystemet i leden mellan första och andra instans har lett till rejäla effektivitetsvinster i dömandet utan att rättssäkerheten eftersätts. En del av de partier som nu vill satsa mera pengar - inte kds - motsatte sig den här effektiviseringen i rättsväsendet för ett antal år sedan och ansåg att enda lösningen var mera pengar. Eftersom vi inte har mera pengar i samhället måste vi ställa krav på effektiviseringar och rationaliseringar också inom rättsväsendet, men statsmakten måste också bidra till de regelförändringar som är nödvändiga för att man skall klara det här även från rättssäkerhetssynpunkt.

Fru talman! Göran Magnusson sade att dessa två miljoner inte behövs utan att domstolarna kan sköta det här själva. Men det har de ju inte kunnat göra. Under alla dessa år har man inte haft någon extra utbildning i miljörätt. Det är därför vi borde markera politiskt att en sådan måste sättas i gång. Det kostar inget extra, så jag förstår inte varför inte alla partier kan markera detta. Det gäller inte mycket pengar. Det är en fråga om en viljeyttring - vi vill att det skall hända någonting. Därför är det så viktigt, och därför tycker jag att kammaren skulle kunna bifalla den här reservationen från Miljöpartiet. Domstolarna har inte klarat av det här, Göran Magnusson.
Fru talman! Det rör naturligtvis inget större belopp. Miljöpartiet föreslår en omprioritering av pengar som redan finns. Men jag måste ändå stödja mig på utskottets ståndpunkt, nämligen att Domstolsverket har att prioritera de utbildningsbehov som verket anser finns inom olika verksamhetsområden. Man har haft seminarier i just miljörätt för domare. Jag utgår ifrån att man också kommer att kunna ha det i fortsättningen. Det finns ett visst samband mellan miljöbrottsligheten och ekobrottsligheten. Det finns då möjligheter att kombinera utbildningen och fortbildningen på det här området. Från socialdemokratisk, och från majoritetens, sida är vi inte beredda att biträda det här förslaget. Jag yrkar alltjämt avslag på det, med hänvisning till prioriteringen av den totala ekobrottsligheten och möjligheterna för Domstolsverket att efter behov göra en prioritering av olika utbildningar.

Fru talman! Jag skall i mitt anförande koncentrera mig på tre områden - utvecklingen i gymnasieskolan, kvalificerad eftergymnasial utbildning och lärarrollen inför 2000-talen. Tomas Högström kommer sedan i sitt anförande att ta upp det inre arbetet i skolan och fristående skolor. Vi moderater har i ett antal parti och kommittémotioner grundligt utvecklat vår syn på utvecklingen på utbildningsområdet. Det gäller skolans inre arbete, gymnasieskolans utveckling, lärarrollen inför 2000 talet och en fristående utvärderingsmyndighet. Den nya gymnasieskola som nu håller på att förverkligas ger ökat utrymme för flexibla lösningar. Möjligheterna till specialisering ökar genom kursutformningen. Kommunerna kan erbjuda specialutformade program med andra kombinationer än i de nationella programmen. En mer kursutformad gymnasieskola ger eleverna ökad frihet att påverka sin utbildning, och skolorna får bättre förutsättningar att möta de krav som arbetsliv och högre utbildning ställer. Att utveckla kursutformningen handlar om att hitta praktiska lösningar. I rapporten En kursutformad gymnasieskola för alla, pekas på hinder och regler som begränsar en positiv utveckling. Vi vill för vår del påtala vikten av att regeringen arbetar aktivt för att avveckla regler m.m. som motverkar den utveckling som gymnasiereformen har lagt grunden till. En alltmer internationaliserad värld med ökad konkurrens och en snabb teknisk utveckling ställer krav på att arbetskraften både har allmän och särskild kunskap och kompetens. Det är bra att alla elever får läsa kärnämnen och att de får goda kunskaper i bl.a. svenska, främmande språk och matematik. Men detta har också skapat problem ute på skolorna. Vi får dagligen signaler om att eleverna inte kommer att nå upp till målet godkänt i en del kärnämnen och på en del kurser. Vi anser att en särskild översyn i denna del skall göras. Effekten av den höjda ambitionsnivån inom de yrkesförberedande utbildningarna måste följas noga. Principen att alla nationella program i gymnasieskolan skall vara direkt högskoleförberedande och ge allmän behörighet till högskolan kan ifrågasättas. Det kan bli nödvändigt att skapa kurser i kärnämnen som visserligen inte ger allmän behörighet till högskolan men som gör det möjligt att möta eleverna på rätt nivå och ställa rimliga krav i förhållande till elevernas personliga förutsättningar. Regeringen har nyligen tillsatt en arbetsgrupp som skall göra en analys av orsakerna till att intresset för industriprogrammet är så dåligt. Det är bra. Inom parentes vill jag gratulera regeringen till att man äntligen har kommit i gång med arbetsgruppen - det tog fem månader. Men vi anser att man även borde analysera orsakerna och komma med förslag till hur man skall komma till rätta med att rekryteringen till det naturvetenskapliga programmet är relativt låg. I framtiden måste vi ha flera ungdomar som har goda kunskaper i naturorienterande ämnen. En annan fråga som man också ta itu med gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen inom de yrkesinriktade programmen. Där finns det stora problem i dag. Det är problem med och tvister om ersättningar. många avseenden vill skolorna inte se till att eleverna kommer ut på APU, eftersom tjänsteunderlaget och dylikt minskar. Skall vi kunna ha en bra yrkesutbildning i Sverige måste vi se till att både den del av utbildningen som är förlagd till skolan och den som är arbetsplatsförlagd fungerar och att kvaliteten är god. Det är också nödvändigt att öka samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet. Framför allt gäller det de yrkesförberedande programmen, av skäl som jag har berört tidigare. Ett bra sätt att öka detta samarbete är att lägga ut undervisning eller del av undervisning på entreprenad. Vi anser att rätten för en kommun att lägga ut undervisning på entreprenad bör utvidgas till att gälla fler ämnen och hela program. Den borgerliga regeringen tillsatte en utredning om kvalificerad eftergymnasial utbildning, som i dagarna kom med sitt betänkande. Av budgetpropositionen och majoritetstexten i betänkandet att döma räknar regeringen inte med att snabbt återkomma till riksdagen med förslag som bygger på utredningen. I stället för en rad mycket kortsiktiga utbildningsinsatser motiverade av arbetsmarknadspolitiska skäl föreslår vi att arbetet med att åstadkomma en form av avancerad eftergymnasial utbildning som innehåller såväl yrkesutbildning som teoretiska vidarestudier förverkligas. En stor del av dessa utbildningar bör ges i form av samverkan med företagen. Vi har lagt fram förslag om 20 000 platser i en första etapp. Jag skulle vilja fråga Agneta Lundberg om och när regeringen avser att komma till riksdagen med en proposition när det gäller den här typen av utbildningar. Regeringen avser att göra en översyn av lärarutbildningen. Det är bra, men inte tillräckligt. Enligt vår uppfattning bör regeringen med det snaraste tillsätta en utredning som skall analysera vilka krav som bör ställas på morgondagens lärare. Den snabba kunskapsutvecklingen, internationaliseringen m.m. gör att lärarrollen förändras, och det måste påverka lärarutbildningen. Områden som särskilt bör belysas är hur undervisningssituationen i skolan kan komma att utvecklas mot bakgrund av förändringen i omvärlden, informationsteknikens utveckling och det ökade kunskapsflödet. En annan fråga är vilka krav på kunskap och kompetens som kommer att ställas på morgondagens lärare såväl när det gäller generell kompetens som specifik kompetens som kan behövas för olika skolformer. Vilka åtgärder kan vidtas för att öppna läraryrket för fler än dem som redan i ungdomsåren har valt lärarbanan? I vår kommittémotion har vi också tagit upp ett antal punkter som vi tycker att man skall beakta. Vi måste skapa flera olika ingångsvägar till läraryrket. Den s.k. Unckel-utbildningen är ett bra exempel på detta, men det kommer att behövas flera exempel. Jag tror att man måste kunna skapa ett system, där människor kan undervisa i skolan under ett par för år att sedan kanske återvända till något annat yrke. Vi är på väg att få en enkönad grundskola när det gäller lärarkåren. Allt fler kvinnor väljer att studera till lärare medan allt färre män gör det. Detta är inte bra. Eleverna måste naturligtvis ha både manliga och kvinnliga förebilder i skolan. Ett sätt är att höja statusen för själva läraryrket. Det gäller t.ex. lönesättningen. Man måste också skapa fler karriärvägar. När det gäller antagningen till lärarutbildningen tycker vi också att man måste ha någon form av antagnings eller anlagstest, så att rätt personer blir lärare i skolan. Jag nämnde informationstekniken. Det är ett stort bekymmer i dag att man på många lärarhögskolor och lärarutbildningar inte har insett att man skall lära lärarstudenterna att använda datorer som hjälpmedel i undervisningen. Det är viktigt att man tar tag i den delen. Fortbildningsfrågan är en annan fråga. Fortbildningen i Sverige i dag är alldeles för slentrianmässig och generell. I stället menar vi att man skall ha individuella fortbildningsplaner för varje lärare som skall prövas årligen. Det blir en rättighet och en skyldighet för skolan - och för lärarna. Jag tror också att man måste införa någon form av certifikat, ett körkort, för lärarna. Det skall krävas ett examensbevis och att man har jobbat ett antal år i läraryrket. Även fortbildningen skall ingå. Detsamma gäller när man skall skapa karriärvägar för lärare. I dag är egentligen den enda karriärvägen möjligheten att bli skolledare eller möjligtvis skolchef. Som bekant är det inte så många som kan bli det. I stället bör vi skapa ett system där man tar till vara duktiga pedagoger. Man kan låta lärare utveckla kursplaner, läroplaner, läromedel osv. Det gäller att det finns programansvariga lärare osv. Ett annat stort bekymmer är att antalet lektorer i gymnasieskolan blir allt färre. Det kan till en viss del förklaras med att vi har byggt ut högskolan ganska mycket under de senaste åren. En annan orsak är att skolorna i många fall inte gärna anställer lektorer. Detta är en kvalitetsfråga. Det är naturligtvis viktigt att se till att det finns lektorer i skolan. Det stimulerar nämligen undervisningen. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 och 16.

Fru talman! Ute i skolans verklighet fortsätter arbetet. Livet traskar vidare ungefär som förut. Här i riksdagen trampar vi vidare med våra ärenden. Men i det här betänkandet finns en del spännande frågor som jag tror hänger nära samman med den verklighet som finns ute på skolorna. Jag tänkte ta upp tre frågor som jag och Centern har tyckt varit viktiga att ta upp i vårt arbete. Den första frågan gäller elev och föräldrainflytandet. I första vändan kan man tro att det är en väldigt formell fråga. Jag tror att det finns många fler aspekter än så. Ute i verkligheten möter vi en rad ungdomar, vuxna och barn som bekymrar sig oerhört mycket över våldet och oron som sprider sig i samhället. Jag tror att det hänger samman med att alltför många ungdomar har mött för litet ansvar hos vuxna. Alltför få vuxna har brytt sig om deras problem. Ute i samhället känner många oro för att pengarna inte räcker. Många kommunala skolor tvingas förändra sitt arbete och sin verksamhet på ett sätt som känns svårt, eftersom pengarna inte räcker. Samtidigt måste vi få fram nya idéer om hur arbetet och verksamheten på skolorna skall utvecklas. Det kräver mer ansvar. Jag tror att många människor känner att för mycket i samhället är styrt uppifrån. De känner att de inte bara vill vara undersåtar eller kuggar i ett stort maskineri. De vill vara med, ta ansvar, ha inflytande, påverka och känna att de t.o.m. har makt. Jag tror att vi måste skapa ett samhälle där det finns nya plattformar för medborgarna när det gäller att vara med och ta ansvar i samhället. Där kommer idén om styrelser på skolorna in. Jag ser det som en möjlighet att inrätta styrelser där medborgarna i en riktig form är med och tar ansvar direkt. Där skall de ta över en del av det ansvar som tidigare har funnits i kommunens skolstyrelser eller barn och ungdomsnämnder. Där skall det finnas en majoritet av föräldrar och elever som har ansvar samtidigt som de har inflytande och, faktiskt, makt. Där skall de få ta ansvar för att sköta den budget som skolan har tilldelats. Där skall de kunna fatta beslut som gäller skolans organisation och verksamhet. Men de skall inte ta över den roll som naturligtvis skall tillfalla t.ex. lärare. De har en professionell kompetens och skall utöva den. Det spännande är ju när människor med professionell kompetens möter medborgare som vill ta ansvar. Jag har själv jobbat mycket i en kommun. Där var jag ofta ute bland lärare och föräldrar och pratade om det här. På ett möte sade en förälder: Det här betyder ju att vi får ta över ansvar. Då kan vi inte skylla på politikerna som tidigare. Vill vi verkligen det här? Det är just det som är kärnan. Vi kan naturligtvis välja att vara politiker som låtsas att vi kan ta ansvar för allt här i världen och allt mellan himmel och jord, men det kommer vi aldrig att kunna göra. Fler måste vara med och dela på ansvaret i samhället. Vi kan inte alltid skylla på andra, vare sig vi är politiker, professionella som har en arbetsuppgift av det skälet eller medborgare som är beroende av hur samhället fungerar. Om man tar ansvar som förälder i den här rollen kan man inte bara ta ansvar för sina egna barn. Då måste man också ta ansvar för fler. Därför tror jag att det, om man utvecklar en sådan här idé, måste finnas en del regler så att det blir en representativitet. Det skall inte bara vara de föräldrar som är mest vana vid att ta för sig på föräldramöten och som är mest vana vid att hantera paragrafer och allt det konstiga i samhället som skall vara delaktiga utan också andra. Detta är en process, som det kallas på fint språk, och den tar lång tid. Framför allt kräver den mycket arbete, och det finns många hinder. Eftersom jag själv har varit kommunalråd begriper jag att ett av hindren kommer att vara kommunerna och alla kommunalråd som, precis som jag själv, tycker att det är ganska behagligt att ha makt och ansvar och att kunna spänna blicken i folk och tala om hur saker och ting skall vara. Det är inte alltid så självklart att man vill dela med sig makt till andra. Därför är det bra att staten använder sin makt i sådana här fall. Man skall inte suga upp mer makt nerifrån och centralisera den, utan man skall tvärtom flytta ner makten och se till att sprida den. I det här fallet handlar det om att kommunerna skall ha en lagstadgad skyldighet att delegera vissa beslut till skolstyrelser. Man skall ange vilka beslut kommunerna måste delegera. Jag tror också att en sådan lagstiftning kan innehålla bestämmelser om att föräldrarna skall vara i majoritet. Det har man t.ex. prövat i Danmark. Vi måste inte göra allting precis likadant som i vårt grannland, men det är inte något fel att hämta inspiration därifrån. Sedan kan vi utveckla en svensk modell. Det finns en möjlighet att skapa decentralisering och medborgaransvar. Jag tror att många människor drömmer om det och önskar att riksdagen skulle syssla med det. Utskottet är positivt till idén. Jag ser fram emot att höra Ylva Johanssons beskrivning av hur regeringen vill arbeta vidare med dessa frågor. Vi har inte hunnit så långt. Jag hoppas att vi skall komma mycket långt. För oss i Centern är detta en del av vår vision av ett decentraliserat samhälle med ett mycket starkt medborgaransvar. Den andra frågan jag vill ta upp gäller när våra barn skall börja skolan. Det pågår redan ett stort förändringsarbete ute i kommunerna. Som tur är måste vi inte sköta allt här i riksdagen. Många människor är redan engagerade i detta arbete. De har utvecklat idéer, hittat former och satt i gång i praktiken. På många håll märker man hur bra barnen mår av att det finns en nära samverkan mellan förskolan och skolan. På en del håll har man märkt hur bra det fungerar när förskolan redan finns inne i skolan. Jag tror att många har känt hur tryggt det kan vara för barnen att få börja i en skola där de möts av personal och lärare som tar hand om dem just som de barn de är. Vartefter finns det mycket tid att vara bara elev. Jag tycker att barn måste få vara barn så länge de kan vara barn, men det är viktigt att det sker i en nära samverkan med skolan. Därför är det angeläget att skapa en förskoleliknande verksamhet, som vi säger på ett litet byråkratiskt språk i Centerns motion. Detta arbete är redan på gång. Nu är det viktigt att vi drar de rätta slutsatserna. Om i praktiken alla barn är med i sexårsverksamheten och den till så stor del redan sker i eller nära skolan borde vi dra slutsatsen att de faktiskt börjar skolan vid sex års ålder. Men, som jag säger, det handlar om en förskoleliknande verksamhet. Vi skall också vara medvetna om att det, för att eleverna skall klara kunskapskraven i samhället, måste finnas en skola som ger eleverna alla de kunskaper som de kommer att behöva senare i livet. Därför menar vi att det skall vara en tioårig grundskola. Den tredje och sista frågan som jag vill ta upp gäller en samverkan mellan skolan och arbetslivet. Centern har medverkat till tre olika reservationer. Vi tycker att de är viktiga. Den ena gäller företagsutbildning på gymnasial nivå. Tanken är att man skall förbereda ungdomarna för att verka i småföretag eller som egna företagare. Vi skulle också inrätta ett nationellt program, speciellt inriktat på företagande. Jag tror att mycket i samhället skulle se annorlunda och bättre ut om många fler ungdomar i gymnasieåldern fick den chansen. Jag tror att vi i det nya samhälle som måste växa fram också hittar nya möjligheter att utveckla arbete och företagande. Vi har också ställt oss bakom en reservation som gäller lärlingsutbildningen och möjligheten att utveckla lärlingsliknande former inom gymnasieskolan och komvux. Jag tror att också det är mycket viktigt när det gäller att öka samverkan mellan arbetslivet och skolan. Till sist har vi ställt oss bakom den reservation som gäller rekryteringen till industriprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Också i detta fall handlar det om ett sätt att utveckla samarbetet mellan skolan och näringslivet, så att utbildningen får ett innehåll som är mer anpassat efter de kunskaper som eleverna kommer att behöva när de en gång slutar gymnasiet. På detta sätt har jag berört tre stora frågor för Centern. Utveckla föräldra och elevinflytandet! Ge barnen en bra start i skolan! Ge eleverna tillräckliga kunskaper genom en tillräckligt omfattande grundskola! Se till att utveckla kontakterna mellan skolan och arbetslivet! Centern har skrivit under många reservationer i det här betänkandet, som var oerhört reservationstätt. Vi ställer oss bakom alla, men jag yrkar endast bifall till reservation 3.

Herr talman! Under de gångna tre åren har Folkpartiet medverkat till att modernisera skolan. En rad reformer har genomförts för att öka valfriheten, för att öka mångfalden, för skolornas profilering och i syfte att understöda undervisningens anpassning till varje elev. Skolans roll som kunskapssamhälle har understrukits än tydligare, och de nya kursplanerna lägger tonvikt vid att alla elever måste behärska baskunskaperna: läsa, skriva, räkna och språk. Grunden är lagd för en skola för 2000-talet. Samtidigt vill vi gå vidare på den inslagna vägen, fördjupa reformarbetet på många punkter men också korrigera det i ljuset av erfarenheter som vunnits. Även om vi har förslag till vissa förändringar vill vi understryka vikten av att skolan nu får arbetsro för att kunna förverkliga och arbeta igenom sig själv i ljuset av ny läroplan och nytt betygssystem. Föräldrar, elever och kommuner måste kunna känna trygghet i en långsiktig planering. Detta gäller inte minst de ekonomiska ramarna. En vilja till ständig pedagogisk förnyelse är nyckeln till en skola av hög kvalitet, men detta skapas inte av sig själv, inte heller genom centrala diktat om vilka pedagogiska modeller som skall användas. Tvärtom är det mångfald som behövs, och jag utgår från att de utredningar som nu är aviserade och igångsatta också har detta som utgångspunkt. Jag skulle vara mycket tacksam om statsrådet senare under kvällens diskussion ville säga något om vilka förväntningar hon har t.ex. på utredningen om skolans inre arbete eller om lärarnas fortbildning. Det skulle vara intressant att få vara med i en sådan diskussion. Den politik som vi har drivit och kommer att driva har vissa bärande principer. Den viktigaste är att målet för den obligatoriska skolan är att eleverna får självkänsla och självkännedom som bygger på faktiska kunskaper och gjorda erfarenheter. Det är alltså barnens nyfikenhet och skapande som måste tas till vara, så att de uppnår lärandets glädje. En annan bärande princip är att läroplan och betyg skall spegla en kunskapssyn som betonar helheter, samband och sammanhang, dvs. att inlärning är en process som tar olika lång tid för olika individer i olika ämnen. En annan princip är att lärandet fortgår även utanför skolan, och de lärdomar och erfarenheter som eleverna gör där, bland kompisar, genom föräldrar, i föreningar och i idrottstävlingar, skall tas till vara och aktivt användas även i skolan. En annan princip är att den obligatoriska skolan har ansvar för att alla elever tillägnar sig kunskaper och erfarenheter, och detta - det vill vi om igen betona - är skolans resultatansvar. Ingegerd Wärnersson och jag har diskuterat detta flera gånger, och vi är överens om att kommunerna förmodligen inte har förstått, att de ännu inte har greppat vidden av det nya ansvar som vi har lagt på dem för att se till att alla elever får godkänt. Ytterligare en princip är att betyg styr undervisningens innehåll och uppläggning i mycket stor omfattning. Även om några kanske har det klart för sig, tror jag inte att föräldrar i allmänhet eller ens lärare egentligen känner till detta. Det betyder också att det nya betygssystemet och hur man använder det är oerhört viktigt. Varje elev skall självfallet mötas där han eller hon befinner sig, och det skall vara roligt och utmanande att gå i skolan. Vi betonar skolans ansvar för barn med särskilda behov och att skolan för dem skall verka kompensatoriskt. Det gäller t.ex. barn med läs och skrivsvårigheter. Det innebär att vi ytterligare betonar lärarnas professionalitet, vilket är en förutsättning för att eleverna kan mötas där de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Det betyder också att lärare som inte fungerar som lärare inte heller skall vara lärare. Det betyder i sin förlängning att också skolan måste ha ledare som är tydliga och som vågar leda verksamheten och tillsammans med lärare, föräldrar och elever vågar stå för och visa samhällets och skolans normer och värderingar. Jag vill starkt instämma i vad Andreas Carlgren tidigare sade om föräldrainflytandet. De synpunkter som han förde fram överensstämmer väl med dem som vi tidigare har debatterat här, som vi har fattat beslut om och som vi också vill vara med och utveckla framöver. Ytterligare en princip är att jämställdheten skall genomsyra skolan i arbetet utifrån insikten att pojkar och flickor i dag inte får samma undervisning i skolan. Det betyder att vi är positiva till att lärarna som metod använder möjligheten att sära på en klass i skilda pojk-och flickgrupper när så bedöms nödvändigt. Pojkar mår väl av att ibland slippa de beskäftiga flickorna, på samma sätt som flickorna mår väl av att ibland slippa de tekniskt duktiga och framfusiga pojkarna. Datorer skall i skolan användas som de redskap och verktyg de är och användas i alla ämnen i stället för att bara vara förbehållna de tekniska. Självklart vill vi att tematiska arbetssätt stimuleras och främjas, och vi skyr snuttifiering. Det är överblick, samband och helheter som är den grundläggande kunskapssynen. En ytterligare princip är att vi anser att teoretiska, estetiska och praktiska ämnen potentierar varandra och att blandningen bidrar till bättre inlärning och till allsidigare individuell utveckling. Teknik är t.ex. ett eget ämne, som innehåller tre komponenter: dels ett förhållningssätt till teknik, dels praktiska erfarenheter, dels tekniskt kunnande. Det tekniska kunnandet är alltså inte på något sätt det dominerande. För att hinna med ett större kunskapsinnehåll i grundskolan skulle Folkpartiet liberalerna kunna tänka sig att öka antalet skoldagar på ett år. Jag tänkte mycket på den utredning som statsrådet har tillsatt om skolans inre arbete häromdagen när jag i en tidning läste en artikel med rubriken: Skräckskolan som blev drömplugg. Det handlar om en skola i Skelleftehamn, där man använt sig av otraditionella metoder och resurser som man i första hand kanske inte hade tänkt på. Man återförde arbetslösa gymnasister och ungdomar som nyss hade lämnat skolan till skolan och använde dem som kamratstödjare. Detta betydde att skolan från att ha varit orolig, nedgången och otrivsam blev något som både eleverna, lärarna och föräldrarna var stolta över. I det betänkande som vi nu debatterar finns det bärande principer, som jag här har presenterat, i de texter som vi har accepterat och självfallet i de reservationer som vi har har avgett. För tids vinnande vill jag ta upp tre reservationer som jag också yrkar bifall till. Det gäller reservation 20 som handlar om gymnasiebanken. Den bygger på kunskapen och insikten om att alla ungdomar inte klarar att läsa tre år i sträck direkt efter grundskolan och att man därför kanske kan göra upp individuella planer som innebär att de får sluta efter ett år och att de sedan garanteras plats i komvux under två år. Reservation 41 rör Teknikens hus i Luleå. Det finns flera motioner som framhäver det nyskapande arbete som där har gjorts, vilket haft betydelse för skola, näringsliv, lärarutbildning osv. Tidigare har de alltid fått riktade pengar. Nu får de inte det. De är därför oerhört oroliga för att den allmänna ekonomiska bristsituationen skall innebära att de får minskade anslag, så att de inte kan fungera som det har varit tänkt och som de hittills har gjort. Den tredje reservationen som jag yrkar bifall till är reservation 45. Den gäller basåret som ju är en kompletterande gymnasial utbildning. Vi har tidigare varit med om att lägga basårsplatser på högskolan. Men efter mycket kontakt med både högskola och de studenter som har gått där har vi tänkt om och menar att basåret, i och med att det är en gymnasial utbildning, också skall genomföras i komvux där man är specialist på gymnasial vuxenutbildning. Med detta, herr talman, yrkar jag i övriga delar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Först vill jag säga några ord om något som vi tycker är väldigt bra i regeringens förslag - det är flera saker som är bra i förslaget. Det gäller de sysselsättningsskapande åtgärderna i gymnasieskolan och komvux som vi hälsar med tillfredsställelse. Att välja studier framför arbetslöshet är självfallet något som är mycket positivt, både för individen och för samhället. Dessa signaler från regeringen måste vara entydiga. Detta är vi alltså glada över. Men tyvärr måste vi samtidigt också konstatera att de aviserade nedskärningarna i barntillägget i både svux och svuxa tillsammans med en kraftig sänkning av barnbidraget och nu också överenskommelsen med Centerpartiet om sänkningen av ersättningsnivån i arbetslöshetskassan verkar i direkt motsatt riktning. Budskapet måste bli högst motsägelsefullt. Det är som att bita sig själv i svansen, som eleverna vid Liljeholmens dagfolkhögskola i Åtvidaberg i ett brev uttryckte det. Men jag skall inte orda mer om detta nu utan lovar att återkomma när studiestödsfrågorna tas upp för beslut här i kammaren. Herr talman! Mål och medel hör ihop. Demokratiska mål kan inte uppnås med auktoritära metoder. Själv upplever jag det som en brist i den nya läroplanen för grundskolan att den inte utöver elevinflytandet också behandlar arbetssättet. Med det menar jag inte att man skall gå in på metodiska detaljer i centrala anvisningar, långt ifrån. Jag tycker däremot att en progressiv läroplan borde ange viktiga principer och riktlinjer för pedagogiken. LPO 94 litar i hög grad på lärarnas professionalism. Det är klart att den pedagogiska yrkeskunskapen är viktig, men den är långt ifrån entydig. Den måste hela tiden ställas i relation till de demokratiska värderingar som skall främjas utifrån en bestämd syn på bildning och kunskap. Jag delar Margitta Edgrens uppfattning om betygens styrande effekt på arbetssätt och arbetsformer i skolan. Det är väl återigen att beklaga att tiden ännu inte är mogen för att fatta beslut om en betygsfri skola, som vi så länge har kämpat för. Klimatet i skolan skall vara sådant att det ger elever trygghet och självtillit. Man skall vara rädd om varandra men inte för varandra. Eleverna måste också i mycket högre grad få inflytande över och delaktighet i arbetet i skolan. Arbetsuppgifterna skall locka till en utveckling av tänkandet, både det logiskt resonerande och det skapande. Hand, huvud men också hjärta, känsla, fantasi och kreativitet måste få sitt. Det skall vara lustfyllt att lära. Barn med svårigheter får inte lämnas utanför, för de är faktiskt förlorarna i grundskolan i dag. Många snöps i sin utveckling under skoltiden, och de lämnar skolan utan tilltro till sig själva med dåliga kunskaper och en stor ovisshet om framtiden. Deras skolsituation måste förbättras. Utifrån det som jag nu har sagt är vi glada över att regeringen nu har tillsatt en utredning för att följa och stimulera skolans inre arbete. Vi hoppas faktiskt mycket på den, och vi tror på det goda exemplets makt. Det gäller ju att sprida idéerna och att initiera nya samtal. Vi tror också att ett förändrat arbets och förhållningssätt i skolan kan bidra till att motverka mobbning, våld och trakasserier, för mobbning får vi aldrig acceptera. Här måste skolans hållning vara mycket konsekvent. Men det är elever, skolpersonal och föräldrar som gemensamt måste hitta vägar för att lösa problemen när de uppstår. Sett från vårt perspektiv bör skolan bidra till att inom en ram av frihet för de enskilda kommunerna och skolorna utforma verksamheten så att alla elever får en likvärdig skolgång. Utvecklingen rymmer nu drag som från demokratisk synpunkt kan ses som positiva och andra som innebär risker av olika slag, om man nu vill att alla skall få del av samhällets tillgångar och möjligheter. I Vänsterpartiet efterlyser vi mer av demokratisk kontroll över samhällsutvecklingen. Vi vill minska segregationen och skillnaderna i livsvillkoren samt stärka den demokratiska värdebasen i samhället utan att återgå till centralstyrning som varken är rimlig eller möjlig. Detta är motiven till att vi vill återinföra sektorsbidraget till skolan. Sektorsbidragen tydliggör det nationella ansvaret för en sammanhållen likvärdig skola för alla utan att de på något sätt minskar kommunernas möjligheter att själva göra olika prioriteringar. Att återinföra sektorsbidraget är också en garanti för att elever med särskilda behov inte missgynnas. Fattiga kommuner skall inte frestas att använda pengarna till annat än de varit avsedda för. Att vuxna får vidkännas smärtsamma nedskärningar i välfärdssystemet kan ha karaktären av temporära lösningar beroende på de finansiella svårigheterna. De kan till en del kompenseras senare. Men att en generation elever får sämre utbildning och därmed sämre livschanser är däremot oerhört mycket svårare att rätta till senare. Jag yrkar därmed bifall till Vänsterpartiets reservation nr 6. När det gäller vårt yrkande om en utredning med uppdraget att utvärdera och se över lärarutbildningen och fortbildningen tycker vi att kravet i stort sett är tillgodosett i och med den översyn som regeringen har aviserat. Det är viktigt att lärarna bättre lär känna de ungas kulturer och verklighetsuppfattningar. De behöver både grund och fortbildning och ytterligare övning i kommunikation. Lärarnas professionalism kommer mindre att bestå i att förmedla kunskaper på ett likartat sätt till alla elever och mer i att vägleda elever med mycket olika bakgrund, så att de med utgångspunkt från sina egna erfarenheter själva skall finna den kunskap som är viktig just för dem. Läraren kommer att bli mer av samtalslärare, katalysator och handledare i ett gemensamt kunskapssökande. Vi tycker också att lärarutbildningarna i högre grad borde fungera som resurscentrum för kommunerna och skolorna - ett resurscentrum där det bedrivs ett aktivt forsknings och utvecklingsarbete. Lärarutbildningarna skulle också kunna initiera och medverka till att debatten om skolans uppgifter i ett modernt och öppet kunskaps och mediasamhälle blir tydligare. Jag ställer mig givetvis bakom Vänsterpartiets övriga reservationer. Men jag yrkar inte bifall till dem utan endast till reservation nr 6.
Herr talman! Jag kunde bara inte låta bli att begära replik när Britt-Marie Danestig-Olofsson nämnde att vi hade gemensam uppfattning om betygens styrande effekt. Då vill jag bara betona att vi har dragit helt olika slutsatser. Min slutsats är att det är en insikt som gör det ännu viktigare att kriterierna utifrån vilka man sätter betyg måste vara öppna, på förhand kända och möjliga att diskutera och delge elever och föräldrar. De måste också bygga på en kunskapssyn där man styr bort från detaljkunskaper till just det som jag sade i mitt anförande, till att frammana ett inlärande som leder fram till en förmåga att se helheter, samband och sammanhang. Det är det viktigaste, att skola, elever och föräldrar får en insikt om att betygen är så styrande som de faktiskt är.
Herr talman! Eftersom vi har debatterat den här frågan tidigare är jag medveten om att vi har kommit fram till olika slutsatser. Jag tänker inte ta upp en ny betygsdebatt nu här i kammaren. Men menar man allvar med de mål som skolan har, nämligen fria självständigt tänkande kritiska individer som är aktiva, då hindrar betygssystem - hur de än ser ut - alltid den utvecklingen.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande med anledning av budgetpropositionen handlar påfallande mycket om skolans inre arbete. Det är naturligt att det har blivit på det sättet. Såväl grundskolan som gymnasiet och vuxenutbildningen genomgår nu stora och omvälvande förändringar. Grundskolan har fått en ny organisation med en kraftig decentralisering. I kommunerna görs lokala skolplaner, och på de enskilda skolorna arbetar man fram lokala arbetsplaner. Regeringen har varit återhållsam när det gäller förslag om ändringar i de nu rådande förhållandena, och det är säkert klokt. Det som skolan nu behöver mest av allt är arbetsro. Vi måste emellertid uppmärksamma att skolans förändringar har skett parallellt med att skolan har drabbats av mycket stora nedskärningar, speciellt under den förra mandatperioden. Antalet elever per lärare har ökat och klasstorlekarna har ökat. Några skolvärdinnor finns väl inte längre på skolorna. Fritidspedagogerna och antalet speciallärare har minskat. Detta medför naturligtvis ökade risker för att de barn som behöver särskilt stöd inte kan få det. Barn med speciella läs och skrivsvårigheter lämnas utan tillräcklig hjälp och tillräckligt stöd. Risken för mobbning ökar osv. Dyslexifrågan har drivits energiskt av Miljöpartiet bl.a. i en rad motioner. Men vi är inte ensamma om den frågan. Det finns ett stort intresse för dyslexifrågan, och den kommer att behandlas senare här i kammaren, till hösten. Mobbningsfrågan däremot är en fråga där samtliga partier arbetar för en lösning. Och den frågan behandlas också i dagens betänkande. Kanske har Miljöpartiet varit det parti som har gått längst i kraven på en planmässig ordnad lösning av problemet i form av ett åtgärdsprogram mot mobbning vid varje skola. Vi har krävt att ett sådant program mot mobbning skall finnas vid varje skola, ett program som engagerar personal, elever och föräldrar. Vi har framfört det kravet i en särskild motion med anledning av den aktuella propositionen. Jag kan nu med glädje konstatera att vi i denna fråga kan ställa oss bakom utskottets betänkande där det står skrivet: "Utskottet finner det därför naturligt att dessa frågor behandlas i kommunernas skolplaner och förutsätter att varje skola i sin arbetsplan har ett åtgärdsprogram mot mobbning." Ute i våra skolor finns upp emot 100 000 barn som i dag är mobboffer. Det finns vetenskapligt utprövade program mot mobbning, som har använts vid några svenska skolor och vid många skolor utanför Sverige. Vi får nu genom det beslut som riksdagen fattar ett direkt uttalande att varje svensk skola förväntas ha ett dylikt program mot mobbning. Det är vår förhoppning att vi inom en snar framtid skall få rapporter som visar att den tid när barn är mobboffer är ett passerat stadium i svenskt skolväsende. Program mot mobbning har emellertid långt vidare effekter än så. Diskussionen om mobbningsproblemet i skolan kommer att ingå som ett naturligt led i skolans strävan att låta barn utvecklas till demokratisk medvetenhet med respekt för andra och sig själva. Det finns skäl att stanna vid demokratifrågan när vi betraktar den andra delen av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen. Gymnasiereformen gav oss en treårig gymnasieutbildning med yrkesförberedande och studieförberedande utbildningar samlade under ett och samma tak och med delvis gemensamma målsättningar. Den är delvis ett resultat av den förra regeringens samlade tankar kring skolan med en stark tonvikt på ökad kunskapsnivå, betygsstyrd undervisning och med siktet inställt på avnämarnas behov av kvalificerad arbetskraft. Den nya gymnasieskolan måste få en prövotid. Först med ledning av lärarnas och elevernas erfarenheter kan vi ta nästa steg. En särskild kommitté, Gymnasiekommittén, skall samla och sammanställa erfarenheterna från den nya gymnasieskolan inför en kommande utvärdering. Direktiven till denna kommittés arbete återspeglar emellertid fokuseringen på kunskapsnivån och de målrelaterade betygen, och det är olyckligt. Gymnasieskolan löper stor risk att bli ett instrument för ökade klassklyftor, vilket naturligtvis inte var tänkt från början. Det kommer redan signaler om besvärande skillnader i elevernas studiemotivation, självkänsla etc. mellan de yrkesinriktade programmen och kurserna, de individuella programmen och de studieförberedande utbildningarna. Vi borde ha lärt av tidigare erfarenheter. Vi minns när realskolan och folkskolan byttes ut mot enhetsskolan och senare grundskolan. Målet var då lika värde och likvärdig utbildning åt alla, oavsett om man gick en yrkesinriktad, praktisk utbildning eller en teoretisk. Misstaget var att man efterhärmade realskolan och inte yrkesskolan när skolan stöptes om. En grupp kände främlingskap inför skolan. Den som hörde till denna grupp hade som regel lägre motivation och lämnade skolan med en tydlig bild av sig själv som misslyckad eller utanför i en mängd avseenden. Den andra gruppen gick vidare till högre utbildning vid gymnasiets teoretiska linjer. Samma typ av misslyckande gjorde man för övrigt när man byggde ut och demokratiserade universiteten. Den sociala snedrekryteringen består än i dag. Herr talman! Den skola som Miljöpartiet vill se är en skola där eleverna får utvecklas till trygga, öppna människor med god självtillit, människor som finner en glädje i att söka ny kunskap. Och de skall naturligtvis ha goda baskunskaper i läsning, skrivning och räkning tillägnade i takt efter förmåga och utan värderande konkurrens med sina kamrater. Miljöpartiet vill därför att dessa aspekter speciellt uppmärksammas i den kommitté som skall följa och utvärdera den nya gymnasieskolan. Vi har därför föreslagit tilläggsdirektiv i denna riktning i en särskild motion. Jag yrkar bifall till reservation 12 vid mom. Herr talman! Så till sist något om vuxenutbildningen. Med den höga arbetslöshet som råder befinner sig vuxenutbildningen i en alldeles speciell situation. Pengar för utbildning av arbetslösa utgör en mycket stor förstärkning av vuxenutbildningen i landet. För att dessa medel skall kunna användas så effektivt som möjligt föreslår Miljöpartiet att de inte skall ligga och flyta som en resurs som vid olika tillfällen med kort varsel delas ut för olika tillfälliga utbildningar utan i stället direkt skall styras över till t.ex. komvux och vissa folkhögskolor, så att de kan ingå i den långsiktiga planeringen av deras verksamheter. Det ger bättre kvalitet och mer för pengarna samt hindrar att dessa skolors verksamhet bryts sönder genom alltför ryckiga snabbåtgärder. Vi anser också att det nu är rätt tidpunkt att styra in Sverige mot en hållbar utveckling. Därför bör fler utbildningar ta sikte på det genom olika miljöinriktade utbildningar. Jag yrkar bifall till reservationerna 45, 46 och 48 Till sist: Frågor om invandrarutbildning och hemspråksundervisning kommer att tas upp i ett senare sammanhang, varför jag nu kan lämna dem därhän. Lärarutbildningen däremot uppmärksammas i betänkandet. Vi vill starkt understryka, som också står i betänkandet, att behovet av en anpassning av lärarutbildningen till den nya skolan är mycket stort. Lärarutbildningen har sackat efter. Flera av de nya viktiga momenten bör få en framskjuten plats i den nya lärarutbildningen, t.ex. kunskap om dyslexi, kunskap om organiserade elevobservationer och deras användning vid utvecklingssamtal med föräldrarna, teknik vid utformande av åtgärdsprogram för enskilda elever etc. Handikappfrågorna är en annan viktig del, som behandlats relativt väl i regeringens förslag men som också bör få plats i lärarutbildningen, inte minst när det gäller kunskap om olika hjälpmedel för handikappade.

Herr talman! Fru statsråd! Bästa kolleger i utbildningsutskottet! Även om man inte kan tro det, med tanke på de tomma stolarna i kammaren, finns det ett väldigt stort intresse för skolfrågor i riksdagen. Det finns också många olika åsikter om hur vi skall lösa olika delfrågor av större och mindre karaktär på bästa sätt. Det visar det antal reservationer som är fogade till betänkandet, 50 reservationer. Jag har ensam eller tillsammans med representanter för ett eller flera andra partier reserverat mig på 15 punkter. Av hänsyn till arbetssituationen i kammaren tänker jag bara yrka bifall till reservationerna 2, 13, 16 och 26. Det betyder självklart inte att vi kristdemokrater inte står bakom även de övriga elva reservationer som vi finns med på. Jag hoppas att jag kan återkomma och få bredare stöd vid något senare tillfälle för en del av de frågor som berörs i dem. I dag tänker jag ägna mig åt den ekonomiska situationen i kommunerna, som naturligtvis påverkar skolorna, lärarnas roll, elevernas och föräldrarnas möjlighet till inflytande, och så har jag några synpunkter på utvecklingen av gymnasieskolan. Det är inte alltid lätt att förena sina visioner med en krass ekonomisk verklighet. Det gäller inom alla områden, skolan är inget undantag. I regeringens budgetproposition har grundskolan och motsvarande skolformer undantagits från besparingar. Den prioriteringen tycker vi kristdemokrater är helt riktig. Men nu fick vi höra i den ekonomiska debatten i går att kommunerna inte kommer att kompenseras för de dryga 7 miljarder som de kommer att gå miste om i och med att avdragsrätten för egenavgifter införs. Det finns inga sektorsbidrag till skolan längre. Hur kan regeringen då garantera att kommunerna inte tvingas genomföra en del av sitt nya stora sparbeting på grundskolans område? Det skulle jag gärna vilja ha svar på här i dag. Jag tror inte att jag är ensam om att vilja ha svar på det. Jag är säkert i gott sällskap med ett antal hårt trängda socialdemokratiska kommunalråd, som gärna vill veta hur regeringen har tänkt när den lovat undanta grundskolan från besparingar samtidigt som kommunkassorna krymper så drastiskt. Att överlåta till kommunpolitikerna att välja mellan att dömas för brott mot barnomsorgslagen för att de inte klarar att bygga upp barnomsorgen och att bryta sin regerings löften i budgetpropositionen om att freda grundskolan är inte särskilt snyggt. Tala om att välja mellan Skylla och Karybdis. Det sägs en del saker i propositionen som jag tror får en del lärare att höja på ögonbrynen. Det står t.ex. att om elever har inlärningssvårigheter kan det bero på att de inte är tillräckligt motiverade. Det måste vara en aha-upplevelse för läraren att få veta det från högsta ort. Hela undervisningen går ju ut på att motivera sina elever. Precis som inom alla andra yrken finns det också bland lärarna de som inte lägger ner tillräcklig energi i jobbet, men en överväldigande majoritet av lärarna utför ett helt fantastiskt vardagsarbete som de tyvärr får alldeles för liten förståelse och uppskattning för. De förväntas delta i det ena förändringsarbetet efter det andra som vi politiker ålägger dem, samtidigt som de får större undervisningsgrupper, färre andra vuxna i skolan och fler och fler elever med olika typer av sociala problem. Det är dags att börja se lärarna som den stora resurs som de är i skolan och ge dem vettiga möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Läraryrkets status måste höjas genom att deras arbete med det som vi alltid säger vara det viktigaste som vi har, våra barn, uppvärderas kraftigt. De förslag som framförts i flera motioner om att förbättra lärarutbildningen och fortbildningen har avstyrkts med motiveringen att det skall göras en översyn av lärarutbildningen. Då är det nödvändigt att den översynen genomförs snabbt, för det är bråttom med en del av förslagen. Det gäller t.ex. utbildning i teknik och informationsteknik. Alla lärare behöver ha en teknisk allmänbildning och insikt om teknikens betydelse och användbarhet i vardagslivet, inte minst därför att en ökad verklighetsanknytning kan stimulera till nya arbetssätt i undervisningen. När det gäller kunskaper i informationsteknik riskerar vi att vi får en situation där många elever kan mer än sina lärare, om inte fortbildningen kommer i gång omedelbart. Det är naturligtvis också viktigt för eleverna att de får undervisning i datahantering. Det måste komma i gång på bred front. Annars kommer klyftorna att växa mellan dem som får och dem som inte får tillgång till den kunskapen. Att fler karriärvägar öppnas för lärarna och att någon typ av lärarlegitimation införs är också åtgärder som kan leda till ökad motivation och stimulans för lärarna och stärka deras ställning. När vi har legitimerade tandläkare, läkare, sjukgymnaster osv. är det väl lika motiverat med t.ex. legitimerade grundskollärare. Det här är synpunkter som jag hoppas kommer att tas upp och bearbetas i översynen av lärarutbildning så att regeringen kan komma med förslag till riksdagen inom en inte alltför lång framtid. Stimulans och utvecklingsmöjligheter och moraliskt stöd för lärarna är en nödvändig utgångspunkt för allt förändringsarbete i skolan. En lika viktig fråga är elev och föräldrainflytandet i skolan. Jag glömmer aldrig när jag besökte School of Choice i New York för ett par år sedan. Det var en skola i Harlem, i slumkvarteren, med elever med de allra sämsta utgångspunkter: dåliga bostäder, splittrade familjer, missbruk, hög frekvens av hiv och aids. Men skolan var som en lugn oas. Det var en lugn och positiv miljö och engagerade lärare. Det rektorn och andra som visade oss runt upprepade hela tiden var att framgången berodde på samarbetet med hemmen. Det var som sagt inga vanliga medelklassfamiljer det handlade om. Ändå var alla föräldrar med och tog ansvar, påverkade utvecklingen i skolan. Det ökade också elevernas inflytande och påverkansmöjligheter. Det sågs som någonting helt självklart att alla som fanns i skolan också skulle vara med och påverka. Det här har vi varit alldeles för dåliga på i Sverige. Vi har diskuterat frågan länge, men ingenting händer. Senast har frågan diskuterats i en rapport med titeln "När man inte har något inflytande finns inget ansvar". Det säger egentligen vad det handlar om. De allra flesta föräldrar vill ta ett större ansvar för sina barns utveckling, också sedan de har börjat skolan. Men det förutsätter också att de får inflytande, inte bara information. Det handlar inte alls om att föräldrarna skall träda lärarnas professionalism för när utan om ett förtroendefullt samarbete, där olika infallsvinklar befruktar varandra och där barnens bästa är utgångspunkten. Vi kristdemokrater tycker att det är dags att föräldrarna får en lagfäst rätt till inflytande i skolan, eftersom de uttalanden som har gjorts och de mindre förändringar av kommunallagen som har genomförts för att förbättra föräldrarnas möjligheter uppenbarligen inte har räckt till. Det är märkligt, för det här kravet ställde socialdemokraterna också under den förra mandatperioden. Men nu väljer ni att avstyrka de motioner som kräver den här rätten och stoppar i stället in frågan i den nya utredningen om skolans inre arbete. Varför? Vad väntar vi på, när det finns en majoritet för förslaget här i riksdagen? Jag är övertygad om att det är elever, föräldrar och lärare som tillsammans kan stå för den förnyelse av skolans inre arbete som regeringen och många andra efterlyser. Kreativiteten finns. Det som krävs är att de får förtroende från huvudmännen att ta ett gemensamt ansvar. Vi kristdemokrater är beredda att ge dem det nu. På gymnasieskolans område har förändringarna varit stora de senaste åren. Det har vi redan konstaterat här i dag. Att följderna av de förändringarna följs upp i en kommitté är nödvändigt och positivt. Risken är bara att alla förändringar som föreslås, och som skulle kunna genomföras redan nu, skjuts på framtiden med hänvisning till att den här kommittén arbetar. Det gäller förslag till åtgärder för att förbättra rekryteringen till industriprogrammet, åtgärder för att få fler ungdomar att genomgå gymnasieutbildning och förslaget att inrätta ett nationellt program med speciell inriktning på företagande. Det här är förändringar som vi kristdemokrater har motionerat om och som vi tror att det skulle vara möjligt att redan i dag genomföra. Vi vet att det finns ett uttalat behov av de här förändringarna. Vi skulle önska att regeringen lade fram förslag utan att invänta kommitténs arbete.

Herr talman! Jag skall ta upp ett par frågor från det inledningsanförande jag höll och som vi inte fick svar på, Agneta Lundberg. Det är bra, tycker jag, att man satsar på kunskapsoch kompetensutveckling av människor när vi har hög arbetslöshet. Men dilemmat är litet grand att man från regeringens sida plockar över pengar som avsatts av arbetsmarknadspolitiska skäl till Utbildningsdepartementet och satsar på traditionella utbildningar. Det är studieförbund, folkhögskoleplatser och komvuxplatser. Erfarenheten visar att det finns en del problem med detta. Först och främst kan man när det gäller komvuxplatserna i vissa fall diskutera om de skall ingå i den reguljära utbildningen eller inte. Därtill kan man ifrågasätta delar av de utvärderingar som gjorts när det gäller folkhögskoleplatserna. Det gäller faktiskt kvaliteten, för man har byggt ut dem så mycket de senaste åren. Vi har för vår del lagt fram ett förslag om att man skall satsa mer på en kvalificerad eftergymnasial utbildning. Utskottet har sagt nej till detta och man begraver förslaget i framtiden. Det tycker jag är synd, för finessen med ett sådant förslag är att man får samverkan mellan skola och arbetslivet. Man får en del där skolan tar det teoretiska ansvaret medan arbetslivet tar det praktiska ansvaret. Framför allt ger det ungdomarna en god chans att komma in på arbetsmarknaden. Jag tycker att det är synd att ni säger nej till detta. Jag skulle vilja fråga om ni tänker komma med ett förslag med anledning av Rolf Nordanskogs utredning, som presenterats de senaste dagarna. Det andra gäller basårsplatserna på komvux. Jag vill fråga: Vilken garanti har de elever som har en basårsplats på komvux för att de sedan kommer in på en högskola?
Herr talman! Jag förutsätter att man skall ställa kravet att alla platser skall ha kvalitet. Oavsett om det gäller folkbildningen, komvux, gymnasieskolan eller högskolan skall det självklart vara kvalitet. Moderaterna brukar vara för mångfald, eller hur? Därför borde väl det jag här nämnt passa. När det gäller basårsplatserna finns det inte någon regel som säger att elever som går basårsutbildningen inom komvux självklart kommer in på högskolan. Men vi förutsätter, som jag sagt, att det sker en dialog mellan högskolan och komvux i den här frågan. I dag lägger många högskolor faktiskt ut sina basårsutbildningar på komvux. Den kontakten finns alltså redan i dag på många ställen.
Herr talman! Det är väl Moderata samlingspartiet som står för mångfalden i detta avseende - kanske inte Socialdemokraterna, som mera kör med traditionellt tänkande. Förutom att ni vill avvakta när det gäller den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen säger ni ju nej exempelvis till utbildningscheckar, som den borgerliga regeringen införde för något år sedan just för att skapa ett instrument för människor som är arbetslösa att få möjlighet att välja utbildningsanordnare. Det kan gälla både offentliga och privata sådana. Det handlar också om att man kunde varva utbildning i arbetslivet med utbildning inom exempelvis en utbildningsanstalt. Detta har ni sagt nej till. Vidare har ni tagit bort möjligheten exempelvis till traineeutbildning, som jag på sikt tror skulle vara ett utomordentligt alternativ för många människor som av olika skäl har drabbats av arbetslöshet eller som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, alltså ungdomar. Det är synd att man av dogmatiska skäl - jag utgår från att det är så - säger nej till detta. Herr talman! Sedan några ord om industriprogrammet. Det är bra att arbetsgruppen äntligen har kommit i gång och att man tittar på rekryteringsmöjligheterna och på orsakerna till att det är svårt att rekrytera ungdomar till industriprogrammet. Det finns många olika skäl till det. Vi har också problem relativt sett just när det gäller rekryteringen till det naturvetenskapliga programmet. Vi vet ju att det i framtiden är nödvändigt att många fler ungdomar väljer naturvetenskapliga ämnen, därför att den framtida arbetsmarknaden kommer att kräva det. Jag tycker att det är synd att man inte har tillstyrkt de motionsyrkanden där det just krävs att en analys görs av det naturvetenskapliga programmet.
Herr talman! Vi har fått en rapport om att de utbildningscheckar som man kunde få inte blev använda. I stället kunde man omfördela medlen. Efterfrågan var alltså tydligen inte så stor i det avseendet. Frågan om en kvalificerad eftergymnasial utbildning kommer skolministern att beröra.

Herr talman! Jag måste säga att det är ett nöje att lyssna till de många kunniga och engagerade skoldebattörer som finns i kammaren i dag. Många frågor har ställts till mig. Jag hinner kanske inte svara på alla i det här anförandet. Jag vill ta upp de tre områden inom skolpolitiken, kanske framför allt inom ungdomsskolan, som regeringen har prioriterat. Det gäller då för det första att bekämpa segregation och utslagning i skolan, för det andra att stimulera det inre arbetet och den pedagogiska utvecklingen i skolan och för det tredje att stärka elev och föräldrainflytandet. När det gäller att minska utslagningen i skolan har vi nu några viktiga år framför oss i gymnasieskolan. Vi vet att gymnasieskolan har ställts inför en mycket stor och svår utmaning. Vi politiker har krävt av gymnasieskolan att den skall klara av att utöka utbildningen, så att alla ungdomar får en treårig utbildning på ett treårigt program. Vi har också krävt att man skall klara av att undervisa enligt nya kursplaner på nya program med ett nytt betygssystem, utforma lokala kurser och kursplaner och undervisa elever i ämnen som man kanske tidigare inte undervisat i - och allt detta samtidigt. Jag tycker inte att det är särskilt förvånande att en del gymnasieskolor då har stött på problem. Självklart måste stora förändringar få ta en del tid innan man lyckas. Många gymnasieskolor har också lyckats väldigt bra. Det är de skolor som tidigt satte i gång ett förändringsarbete, som var beredda på förändringar och som vågade gå in och utmana den gamla linjeskolans sätt att arbeta. Där har man lyckats bra. Ulf Melin tog upp problem som finns på vissa gymnasieskolor när det gäller undervisningen i kärnämnena. Jag vill gärna kommentera det. Till att börja med vill jag säga att vi måste fråga oss vilka krav gymnasieskolan skall svara emot. Jag menar att kraven kan delas in i tre olika typer: arbetslivets krav, krav som ställs för att man skall kunna gå vidare till högre utbildningar och krav som ställs för att man skall kunna vara en aktiv medborgare och delta i vår demokrati. På alla områden har dessa krav ökat. Allra mest gäller det kanske kraven i arbetslivet. Om vi skulle släppa den kopplingen och säga att detta blir för svårt, att gymnasieskolan inte klarar detta, har vi gett oss in på en mycket farlig väg. Det krävs ökade kvalifikationer i arbetslivet. Därför måste vi också försöka skapa en gymnasieskola som svarar mot de ökade kraven. Exempelvis ställs det krav på ökade generella gemensamma kunskaper som bl.a. uttrycks i fråga om kärnämnena. Ibland möter jag en uppgiven stämning i debatten på de gymnasieskolor där det är svårt att klara undervisning i kärnämnena för alla elever. Man säger: Det här blir för svårt. Vi kommer inte att klara av det. Vi måste sänka kraven. Eller också frågar man: Varför skall en elektriker behöva lära sig matematik? Jag tror att det är oerhört farligt att resonera så. Jag tror också att det är viktigt att vi politiker håller fast vid de målsättningar som låg till grund för gymnasiereformen och för de treåriga programmen. Sedan skall vi inte vara dogmatiska och inte vara beredda att göra justeringar om så krävs. Det är viktigt att slå fast att man, om man tror att en elektriker inte behöver läsa matematik, faktiskt inte vet vad en elektriker gör. Och om man tror att vi kan ha en gymnasieskola som utbildar för ett arbetsliv som redan har försvunnit, slösar man oerhört med våra knappa gemensamma resurser. Ändå tycker jag att det finns anledning att vara ganska hoppfull, just därför att de gymnasieskolor som har gått in i ett förändringsarbete, som aktivt arbetar med pedagogisk utveckling och som har ett samarbete mellan lärare i kärnämnen och lärare i yrkesämnen har lyckats. Låt oss ge de gymnasieskolor som ännu inte har lyckats tid och tilltro, så att de också får lyckas! Jag instämmer gärna i det som Gunnar Goude sade, nämligen att risken naturligtvis alltid finns att den teoretiska traditionen från de gamla teoretiska linjerna får utgöra en norm också för alla gymnasieelever inom kärnämnena. Därmed kommer stora grupper av elever att känna främlingsskap inför skolan. Därför måste man vara beredd att förändra skolan. Ett uppföljnings och utvärderingsarbete pågår i gymnasieskolan. Det är nu för tidigt att dra säkra slutsatser av hur det går. Vi måste ge en viss tilltro och en viss tid för det arbete som faktiskt pågår i gymnasieskolan. Jag vill också något kommentera diskussionen om besparingar. De stora besparingar som drabbat skolan under många års tid har ju drabbat elever med de största svårigheterna hårdast. Det visar ganska samstämmigt de utvärderingar som görs. Det är naturligtvis ett oerhört problem. Detta är en del av bakgrunden till att regeringen nu kommer att prioritera det som Skolverket särskilt uppmärksammat, uppföljningen av hur kommunerna fördelar sina resurser mellan olika elever, så att elever med de största behoven får de största resurserna. Det handlar naturligtvis också om den totala summa skolan kan förfoga över. Detta tog Inger Davidson upp. Jag finner det märkligt att just hon gör ett nummer av kommunernas knappa ekonomi. Det är ju den regering i vilken hon var minister som faktiskt är ansvarig för att vårt land har försatts i en situation med en mycket stor skuld och med mycket hög arbetslöshet. Detta har gjort att vårt land på många sätt är utlämnat till andras bedömningar och den s.k. marknaden. Det är den situationen som den här regeringen nu gör allt för att ta oss ur. Andreas Carlgren tog upp behovet av ett ökat föräldrainflytande. Han efterlyste nya plattformar för människor att ta ansvar. Jag tror det är viktigt att vi kan skapa sådana nya plattformar. När det gäller föräldrainflytandet menar jag att man måste se det på två olika sätt. Vi måste öka möjligheterna till formellt inflytande och beslutande eller deltagande i beslut för föräldrar. Därvid tror jag att vi måste svara emot de krav som många föräldrar har på att få rå sin egen skola, få vara med och bestämma på sin skola, där man har sina barn. Jag tycker det är en brist inom det kommunala systemet i dag att fristående skolor kan erbjuda större möjligheter för föräldrar att få ett direkt inflytande och beslutande över skolan än vad den kommunala skolan i dag kan erbjuda. Därför arbetar vi nu inom regeringskansliet med att försöka ta fram förslag på hur ett ökat sådant inflytande skulle kunna se ut inom det kommunala systemet. Jag skulle vilja skapa en grannskapsskola, en skola med ökat inflytande, också formellt, för föräldrar, elever och kanske också personal. Men den kanske viktigaste formen för inflytande kan man kalla för föräldrarnas medverkan i skolan. Det är viktigt att föräldrarna har en kontinuerlig kontakt med skolan. Det måste vara skolans ansvar att upprätthålla en sådan kontinuerlig kontakt. Det är viktigt att skolan informerar föräldrarna och hemmen, inte bara om hur det går för det egna barnet, utan om vad man gör i skolan, vad det går ut på, vad man har för planer, hur man ser på arbetet. Man skall inte bara recensera den enskilda eleven efter avslutat arbete. Om föräldrarna skall ha en chans att ta en aktiv del måste de också få komma in och påverka redan i planeringsstadiet. Regeringen prioriterar en utveckling av det inre arbetet i skolan. Jag tror att det är lätt för oss politiker att debattera vad skolan skall lära ut. Vi möter alla som skolpolitiker många krav på vad skolan borde lära ut som man inte tycker att den gör, i alla fall inte tillräckligt bra eller tillräckligt omfattande. Det är självklart viktigt att diskutera vad skolan skall lära ut. Men vi måste alltid komma ihåg att det vi bestämmer att skolan skall lära ut inte alltid är det som den enskilda eleven lär in. Det är processen däremellan - mellan det vi bestämmer oss för att skolan skall lära ut och det den enskilda eleven verkligen lär in - som är kärnan i skolan. Det är den processen som antingen kan gå ganska dåligt, så att t.ex. en elev lär in att den är korkad i matte, när läraren tror att den lär ut division. Men det är också den processen som kan gå oerhört bra. Då är det en kreativ process, där människor utvecklas och växer tillsammans och där nya kunskaper utvecklas och föds. Om vi vill ha en kvalitetshöjning i skolan så kräver det en vitalisering och en pedagogisk utveckling i skolan. Det krävs att den pedagogiska utveckling som i dag sker på vissa skolor sprids till allt fler skolor. Britt-Marie Danestig-Olofsson sade mycket riktigt att en demokratisk fostran självklart inte kan ske med auktoritära metoder. Jag instämmer gärna i det uttalandet. Därför måste vi konstatera att innehåll och form i skolan inte kan separeras. Vad man undervisar om är självklart inte oberoende av hur arbetet i skolan bedrivs. Den ansvarsfördelning vi nu har på skolans område slår fast att det är riksdag och regering som sätter upp mål för skolans verksamhet och sedan utvärderar den. Det är lärarna som tillsammans med sina elever och med stöd av sin skolledning skall finna formerna för hur dessa mål skall nås. Det tycker jag är en bra ansvarsfördelning. Den skall ligga fast. Det är inte min uppgift som skolminister och inte er uppgift som riksdagsledamöter att tala om för dem som arbetar i skolan hur de skall bedriva sitt arbete. Men jag menar att det är vår uppgift som ansvariga att bry oss om hur man arbetar i skolan. Vi måste vara lyhörda för de villkor som arbetet i skolan skall bedrivas under och vara beredda att bistå skolan i sitt arbete med att utveckla en pedagogik. Det är min övertygelse att utvecklingen i skolan sker huvudsakligen underifrån, ute på de konkreta skolorna. Min uppgift som skolminister är därför att stimulera, att underlätta, att undanröja hinder för en sådan utveckling, och självklart att sätta upp mål och att utvärdera. Jag har använt mig av och regeringen har tillsatt en expertkommitté som bl.a. har till uppgift att följa och stimulera den pedagogiska utvecklingen i skolan. Expertkommittén har tagit namnet Skolkommittén. Samtliga ledamöter i kommittén har egen praktisk erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete i skolan. Man kan säga att de är experter i praktik och i att reflektera och dra slutsatser av sin praktik. Just därför tror jag att den här kommittén kommer att kunna vara ett bra medel för att lyssna till de erfarenheter som finns i skolan och föreslå de åtgärder som kan vara aktuella för att bistå skolorna i deras utvecklingsarbete. Herr talman! Min taletid är nu ute och jag ber att få återkomma med en del utestående frågor i replikerna.

Herr talman! Jag kan till att börja med inte ungdå att kommentera den uppgörelse som Socialdemokraterna gjort med Centerpartiet. Såvitt jag kan förstå kommer kommunerna nu att inte få den kompensation på 7 miljarder kronor som de annars skulle ha fått från staten. Skolan är en stor utgiftspost i den kommunala budgeten. Det borde oroa skolministern vilka besparingar som kommer att drabba skolorna. Jag tror inte man kan göra det så enkelt för sig som att hänvisa till den borgerliga regeringens politik. På den tiden fanns ett annat parti som hela tiden talade om att den förda politiken innebar nedrustning och en del annat i den vägen. Men samma parti fortsätter nu i samma anda, om man skall fortsätta med den vokabulären. Sedan skulle jag vilja göra en kommentar när det gäller kärnämnena. Hade statsrådet varit inne i kammaren när jag höll mitt anförande hade hon kunnat vara mildare i tonen. Det hon citerade var inte riktigt det jag sade. Jag sade att det självklart är oerhört viktigt att man skall läsa kärnämnena: svenska, engelska, matematik osv. Men detta är en mycket svår fråga. Visar det sig att många elever inte når de mål vi har fattat beslut om då tycker vi att man måste överväga detta. Vad jag sade var att man borde göra en särskild översyn på departementet när det gäller dessa frågor. Jag tycker att målsättningen skall vara att man skall kunna ha samma mål i kärnämnena. Men om vi inte lyckas med det måste vi trots allt tänka om. Sedan måste jag ta upp en fråga som jag är litet förvånad över att ministern inte ens nämner. Det är lärarrollen och lärarutbildningarna. Man har såvitt jag kan förstå tillsatt en arbetsgrupp på departementet. Vad avser regeringen att föreslå när det gäller lärarutbildningarna? Jag tror att det är absolut nödvändigt att göra någonting.
Herr talman! Jag får be om ursäkt om mitt anförande uppfattats som att jag försökt pådyvla Ulf Melin åsikter som han inte har. Det var självklart inte avsikten. När det gäller en särskild översyn av kärnämnena är det så att till den parlamentariska kommitté där Ulf Melin själv är ledamot har jag och regeringen givit tilläggsdirektiv att man särskilt skall se på kärnämnena. Inom ramen för den kommittén finns det möjlighet att göra den översyn som Ulf Melin efterlyser. Jag vill också nu passa på att svara på de frågor Ulf Melin ställde tidigare om den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen. En utredning har arbetat under en längre tid. Man överlämnade sitt betänkande till mig för tre dagar sedan. Jag är inte beredd att redan i dag svara på frågan när en proposition kan avlämnas. Det är mycket angelägna frågor, och jag hoppas att vi snart skall kunna komma med förslag för att vi skall kunna stärka och utöka den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen, för behoven är mycket stora. Men utredningen kommer att remissbehandlas. Det är viktigt att vi lyssnar till de olika röster som hörs i denna fråga, inte minst deras som eventuellt skall anordna utbildningen.
Herr talman! Den grupp som jag själv sitter med i skall följa gymnasieskolans utveckling. Jag är inte riktigt klar över om vi har initiativrätt eller inte. Skolverket skall göra nationella prov nu i maj. Skulle det visa sig att många elever inte når de mål vi har satt upp tror jag nog att det är angeläget att man även på departementsnivån, statsrådsnivån, tar tag i frågan och försöker göra en översyn. När det gäller den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen kan jag förstå att man inte kan ge exakt datum för en proposition. När man har fått remissvar och kunnat gå igenom de förslag utredningen har är det viktigt att man återkommer till riksdagen under hösten med en proposition, så att den nya tingens ordning kan börja gälla fr.o.m. den 1 juli nästa år. Det finns ju många påbyggnadsutbildningar som i dag lever i ett gränsland. Det är en massa problem med interkommunal ersättning osv. Det finns utbildningar som ligger på högskolenivå som kanske inte skulle vara på den nivån, utan borde ligga mellan gymnasieskolan och högskolan. Jag tror att det är angeläget att man snabbt fattar beslut om det här i riksdagen, därför att då kommer vi att skapa en bättre arbetsmarknad för många ungdomar. Jag efterlyser fortfarande, herr talman, statsrådets syn på lärarutbildningarna.
Herr talman! Jag vet att Ulf Melin har ett engagemang i gymnasieskolan, och jag känner stor respekt för det. Men det är en sak som skiljer oss. Ulf Melin uttrycker det så att vi måste göra förändringar om eleverna inte når målen. Jag är ännu inte beredd att säga att det är eleverna som har misslyckats, utan jag tror att de nya kraven på gymnasieskolan är så stora att det i mitt perspektiv är gymnasieskolan som i så fall inte har klarat att ta eleverna till målen. Det är mitt perspektiv på gymnasieskolan hittills. Vi får återkomma när vi har ett bättre underlag i fråga om utvecklingen i gymnasieskolan med de nya programmen. Jag kan försäkra Ulf Melin att min ambition när det gäller den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen är att vi så snart som möjligt skall kunna lägga fram förslag på det området, inte minst mot bakgrund av att påbyggnadsutbildningarna lever i ett gränsland och behöver en fastare form. Lärarutbildningarna är en väldigt stor fråga. En del av bakgrunden till att vi inom departementet nu har tillsatt en arbetsgrupp är att vi vill kartlägga några av de större problemområden som vi kan se i fråga om lärarutbildningarna. Jag tror också att det är viktigt att vi inte går fram för snabbt med lärarutbildningarna och säger att vi säkert vet vilka förändringar som skall göras. Det gäller för lärarutbildningarna, precis som för skolan, att det är ganska lätt att debattera och bestämma vad man skall lära ut, men det är inte säkert att de blivande lärarna kommer att lära in det som vi tänker oss när vi bestämmer vad vi skall lära ut. Därför måste man se på de problem som finns i lärarutbildningarna i dag och de nya krav som lärarna har att svara mot i skolan. Arbetsgruppens uppgift är att lokalisera och kartlägga de problemområdena för senare ställningstaganden i fråga om åtgärder.
Herr talman! Ylva Johansson ville göra Inger Davidson medskyldig till kommunernas dåliga ekonomi, eftersom hon satt med i den tidigare regeringen. Jag vill bara säga att jag är helt övertygad om att kommunerna hade haft problem med ekonomin också om Ylva Johansson hade suttit i den förra regeringen. Det vet jag, därför att Centern satt också i den regeringen. Det kommer säkert att vara många som vill använda den dåliga ekonomin som slagträ åt än det ena och än det andra hållet. Det kommer säkert att vara flera som uppträder i den här debatten i dag och gör det - flera har redan gjort det. Jag skulle bara vilja säga: Sluta att använda det som ett slagträ, och gör något åt problemet i stället! Det var det som Centern ville göra i den förra regeringen, och det är det vi vill göra nu också. Vi har varit konsekventa. Det vore bra om flera var det. När det gäller föräldrainflytandet, som är huvudfrågan för mig i den här debatten, är jag övertygad om att Ylva Johansson har en stark vilja på den punkten. Nu hänvisade hon till att en viktig anledning att stärka föräldrainflytandet var att detta redan erbjuds på flera fristående skolor. I så fall var det ett bra kvitto på att de fristående skolorna har gjort stor nytta. Det skulle vara bra om Ylva Johansson bekräftade det, därför att man kunde möjligen uppfatta det så att hon menade att det var negativ konkurrens. Jag är övertygad om att Ylva Johansson inte menade det, men det vore bra att få det kvitterat. Jag tror nämligen att de fristående skolorna betyder mycket på flera områden, bl.a. på det här området.
Herr talman! Jag vill säga till Andreas Carlgren att det inte har varit min avsikt att svära mig fri eller mitt parti fritt från ansvar för den svåra ekonomiska situation som landet befinner sig i. Men jag kände ett behov av att reagera mot den ton som Inger Davidson anslog i frågan om resursfördelningen till kommunerna. Jag kan gärna säga till Andreas Carlgren att det självklart är så att vissa av de fristående skolorna har visat hur man kan ta till vara ett föräldraengagemang, på ett sätt som den kommunala skolan inte har kunnat svara mot. Det har bidragit till att jag anser att vi nu skall försöka arbeta för att skapa möjligheter till ett sådant föräldraengagemang också i de kommunala skolorna och att skapa sådana former att man också där aktivt kan ta del på ett sådant sätt att man känner att man rår i sin skola och är med och påverkar den.
Herr talman! Det var ett bra svar från Ylva Johansson. Jag skulle vilja fortsätta mitt frågande. När det gäller föräldrainflytandet kunde man, såsom det nu lät på det korta svar som Ylva Johansson gav i sitt första inlägg, få uppfattningen att det skulle vara ett inflytande som hängde samman med just den skola som fanns i grannskapet. Jag hoppas att det inte var så begränsat, därför att jag menar att vad vi i stället måste åstadkomma är något större. Vi måste se till att det finns ett verkligt både formellt och reellt inflytande på varje skola där föräldrarna har sina barn. Jag har själv nämnt Danmark som ett exempel. Jag säger det inte för att vi alltid måste göra som man gör i vårt grannland till punkt och pricka, men jag tror att man kan hämta mycket inspiration där. Det är spännande att se hur mycket som har kunnat släppas loss av kreativitet i skolorna, hur många olika grupper av föräldrar som har kunnat engageras och hur det till sist är ett sätt att skapa en ny plattform för medborgarinflytande, som jag tror är mycket viktigt och mycket intressant. För Centern är det här en mycket stor fråga, som gäller mycket av det som den kommande samhällsdebatten måste handla om, nämligen att ge ett mycket större ansvar till medborgarna i samhället men också större inflytande och mera makt.
Herr talman! Jag använder gärna begreppet grannskapsskola, därför att jag tror att det vore önskvärt med en utveckling av skolan, som ofta ligger lokalt placerad i ett bostadsområde, till att bli ett levande hjärta i det området för dem som bor där, inte bara för de barn och ungdomar som går i skolan där. Jag tror att det vore bra för eleverna att få se att de lokaler där de arbetar på dagarna används för andra viktiga saker av föräldrarna och andra vuxna på eftermiddagen, på kvällen eller på helgen, så att man känner ett gemensamt ansvar för sin skola. Det betyder inte, som Andreas Carlgren också vet, att jag motsätter mig att man skall ha möjlighet att välja att gå i en annan skola. Men faktum är att de allra flesta väljer att gå i den skola som ligger närmast. Jag tror att det kommer att vara så också i fortsättningen.
Herr talman! Tack, Ylva Johansson, för beskrivningen av målet med Skolkommittén. Den skall alltså studera skillnaden mellan processen att lära ut och processen att lära in och försöka förmedla goda exempel. Det är alldeles utmärkt att man använder praktiskt verkande lärare för detta arbete. Jag tillhör dem som många gånger har sagt här att det finns mycket viktig kunskap som inte fångas i en doktorsavhandling, utan som hanteras av människor som kanske inte är vetenskapligt skolade på det sätt som akademin kräver. Jag är mycket glad för det. När det gäller utredningen om gymnasieskolan har jag också som utgångspunkt att alla elever skall läsa kärnämnena. Det är en sympatisk princip. Jag är inte beredd att ändra på den i dag. Men vad vi glömde bort och vad man fortfarande inte kommer ihåg är att detta planterades in i en miljö som inte var beredd. Lärare fick detta nya, gigantiska uppdrag, men de fick inte resurser för sitt eget omtänkande. Samtidigt fanns det lärare som inte ville tänka om. Det finns fortfarande lärare i gymnasieskolan som vill att detta skall gå åt fanders. Vi måste vara medvetna om detta. Jag hoppas att man i den här kommittén är så pass realistisk att man kommer att syssla med detta. En annan fråga för den här kommittén är något som jag har upplevt och som jag har fått många påringningar om. Det är att vissa kommuner samlar "strulpellar", de som inte hinner med och de som inte är riktigt motiverade i grupper, för att de skall få möjlighet att gå i ett individuellt program. Det är ju någonting som helt motverkar det som var tanken. Jag vill höra ministerns reaktion på det.
Herr talman! Margitta Edgren brukar vara en vältalig företrädare just för den praktiskt förankrade kunskapen och reflexionen, och jag hoppas att vi kan förenas i det engagemanget. Margitta Edgren har helt rätt när hon beskriver de problem som i dag finns i gymnasieskolan, i varje fall i vissa gymnasieskolor. Det var också en av anledningarna till att vi socialdemokrater kände oss tveksamma och var kritiska till takten i det förändringsarbete som har pågått och som pågår i gymnasieskolan. Men nu är alla förändringarna här, och arbetet är i gång i gymnasieskolan. Nu måste vi ge dels arbetsro, dels stöd för att man skall klara av det förändringsarbete som behövs i gymnasieskolan. Det krävs förändringar i organisationen. Man måste vara beredd att forma organisationen utifrån de elever man har och de målsättningar man har för verksamheten, och inte följa de traditionella organisatoriska formerna för gymnasieskolan. Jag tror att det kan vara en anledning till att man får problem. En annan anledning till att man får problem tror jag kan vara att lärare inte klarar av att samarbeta. Jag menar inte bara att man skall samordna sitt arbete utan att man skall samarbeta i verklig mening kring det man har bestämt sig för att lära ut till eleverna. Om lärarna samarbetar i kärnämnen och kanske framför allt yrkesämnen kommer man - det är jag ganska säker på - att få en förändring av undervisningen i kärnämnena. Det visar sig nämligen att i kärnämnet svenska finns det inte alls samma problem som t.ex. i kärnämnena engelska och matematik. Orsaken är säkert att man i ämnet svenska har en mycket längre erfarenhet av att undervisa alla ungdomar i en årskull.
Herr talman! Vi har nog ungefär samma syn på var problemen ligger. Jag vet inte om jag riktigt gillar Ylva Johanssons försök att hävda att det var den förra regeringen som hade så bråttom. Propositionen Växa med kunskaper genomfördes ju faktiskt 1990/91. Om man i dag kan påstå att vi hade bråttom delar vi ansvaret för den brådskan tvärs över alla partigränser. Folkpartiet var emot förslaget men valde att inte riva upp beslutet för att ge skolan arbetsro. Ett av våra motiv var att man inte borde ha så bråttom. Om jag får ställa ytterligare en fråga så skulle den gälla Teknikens hus. Tala om för mig varför det är så viktigt att Skolverket får betrakta Teknikens hus som alla andra försöksverksamheter, trots att det är någonting unikt. Den signal detta ger orsakar oro och rädsla att Teknikens hus skall försvinna och att det inte längre har samma tyngd och betydelse för oss i riksdagen och för departementet. Förklara för mig varför det är så viktigt att inte ange att just dessa pengar är till för den verksamhet som bedrivs i Teknikens hus och att vi tycker att den är unik och viktig för framtiden.
Herr talman! Jag vill också svara på den fråga som Jag vågar inte säkert säga hur det ser ut i dag, och det kan säkert ingen annan göra heller - uppföljningen och utvärderingen pågår. De signaler jag får om det individuella programmet ger mig anledning att känna viss oro för hur det individuella programmet används, men det är alltså för tidigt att säga någonting säkert om detta. Att jag känner en sådan liten gnagande oro är en av anledningarna till att jag har givit tilläggsdirektiv till den parlamentariska kommitté som följer genomförandet av förändringar i gymnasieskolan att särskilt uppmärksamma det individuella programmet. Vi får sedan se vad man kan dra för slutsatser och vilken den helhetliga bilden är. Det finns ganska många Teknikens hus och naturvetenskapligt-tekniska centra i vårt land. Vi har under en period givit stöd till 13 av dem för att stimulera naturvetenskaplig-teknisk utbildning. Det är fortfarande mycket angeläget att stimulera ungdomar att välja naturvetenskaplig-teknisk utbildning, att stimulera lärare att utveckla sitt arbete i dessa ämnen och att ge allmänheten möjlighet att känna av och uppleva hur spännande och roligt det är med naturvetenskap och teknik, vilket kanske många ännu inte har upptäckt. Det finns anledning att återkomma till hur vi på olika sätt skall kunna stimulera elever att välja dessa ämnen, lärare att utveckla sitt arbetssätt och allmänheten att ta större aktiv del i dessa ämnen.
Herr talman! Jag är inte särskilt förvånad över Ylva Johanssons svar på min fråga om kommunernas ekonomi och hur de skall klara att inte göra nedskärningar på skolans område. Det löd: Hur kan du ha mage att ställa en sådan fråga, du som satt med i en regering som såg till att vi har den ekonomiska situation som vi har i dag? - Jag har nämligen fått den knäppen på näsan ett antal gånger tidigare av statsrådets partivänner. Jag ställer inte upp på den beskrivningen. Men även om det vore så, är det ju historia i dag. Nu sitter Ylva Johansson med i den regering som har beslutat sig för att inte ge kompensation för avdragsrätten för egenavgifterna, och det är en kostnad på 7 miljarder. När jag satt med i regeringen var jag väldigt orolig och bekymrad över de indragningar som vi gjorde, inte minst på skolans område. Jag tyckte att det fruktansvärt jobbigt när jag var ute på skolor, när människor skrev till mig och när jag ställdes inför en tribunal i Folkets hus här i Stockholm, där jag skulle försvara nedskärningarna, och den ena efter den andra berättade hur det såg ut på skolorna: psykologerna hade försvunnit, skolsköterskorna fick inte det de skulle ha, osv. Därför förvånar det mig mycket att Ylva Johansson inte uttrycker någon som helst oro, trots att skolorna redan har sparat så mycket och antagligen kommer att få spara ännu mer. Det förvånar mig oerhört mycket. Det är ändå den som sitter i ansvarig ställning som måste ta på sig det ansvaret.
Herr talman! Jag kan i och för sig hålla med Inger Davidson om att det viktiga nu är att se framåt och att inte älta vad som har varit. Men det är svårt att inte dra sådana paralleller när man hör Inger Davidsons sätt att argumentera. Självklart känner jag oro för de neddragningar som har skett under många års tid i skolan och för den situation med mycket knappa resurser som finns i många kommuner. Men ingen kommun och ingen elev är hjälpt av att jag känner oro. Vi sitter i regeringen för att regera, för att handla. Och då gäller det att skapa sådana möjligheter att vi kan ta det här landet ur det svåra ekonomiska läge som det befinner sig i och att skapa förutsättningar för kommunerna att långsiktigt klara ansvaret för ett välfärdssamhälle. Skall vi lyckas med det krävs det en ganska tuff politik, och det finns några partier som klarar av att se problemen och fatta de beslut som krävs. Skall vi lyckas krävs det också att vi klarar av att komma till rätta med den stora arbetslösheten. Om vi inte gör det kommer den att bli en farlig bomb som växer och som riskerar att välta vårt välfärdssamhälle över bord.
Herr talman! Jag tackar för det svaret, som jag tycker var betydligt bättre än det förra. Det ansvarstagande Ylva Johansson talar om skulle ha kommit ännu tidigare. Det är väldigt synd att den insikten inte fanns, så att vi kunde ha hjälpts åt att börja sanera statsskulden redan under den förra perioden. Men vi är beredda - det har vi sagt - att ställa upp nu också och även att försvara att det måste till ytterligare besparingar, som har föreslagits. På den punkten är vi alltså överens. Jag vill ställa en annan fråga också, om jag hinner med det. Den gäller lagstiftning om föräldrarnas möjlighet till inflytande i skolan. Under förra perioden fanns det förslag om det från socialdemokraterna, och därför trodde jag att vi skulle få gehör för de motioner från framför allt Kristdemokraterna och Centerpartiet som handlar om det. Jag är förvånad över att vi inte har fått det och vill bara höra vad det är som håller det beslutet tillbaka.
Herr talman! Först vill jag säga till Inger Davidson att det under den förra regeringens tid faktiskt var vi socialdemokrater som orkade med att ställa upp och ta ansvar i en krissituation och åstadkomma ett krispaket tillsammans med regeringen. Det är klart att jag är glad att Inger Davidson nu säger att kds är beredd att spela den rollen nu. Jag välkomnar det. När det gäller en lagstiftning om föräldrars inflytande vill jag säga att jag tror att det är viktigare att vi kan skapa former för föräldrarnas inflytande, både formellt och för deltagande i skolan. Jag tror att det är viktigare än lagstiftning. Jag skall inte utesluta att man kan behöva lagstiftning, men jag kan i dag inte se att det är där skon klämmer. Den utredning som den förra regeringen tillsatte och som har kartlagt elev och föräldrainflytandet överlämnade sitt betänkande till mig för en tid sedan. Där drar man slutsatsen att det nu inte behövs några åtgärder av det slaget utan att det pågår mycket arbete som behöver stödjas och stimuleras. Jag har tillsatt en ny utredning, Skolkommittén, som också skall komma med förslag när det gäller att stärka elev och föräldrainflytande. Det står den kommittén fritt att komma med förslag om lagstiftning om den finner att det är ett verksamt medel för att öka föräldrainflytandet i skolan.

Herr talman! Jag tänker ägna mitt anförande åt två saker - dels skolans inre arbete, dels frågan om riksinternat. Med riksdagens beslut om nya lär-, kurs och timplaner för skolväsendet har de yttre ramarna lagts fast. De nationella målen har satts. Ansvaret för genomförande av verksamheten ligger hos kommunerna och olika skolhuvudmän. Avsikten har hela tiden varit att dra fördel av olika lokala förutsättningar och göra skolväsendets olika delar mer flexibla. Ett decentraliserat ansvar innebär att kreativitet och vilja till ansvarstagande stimuleras. Utvecklingen i samhället, nya arbetsmetoder, och nya möjligheter och problem ställer krav på förändringar av skolans inre arbete. Jag vill inledningsvis konstatera att det råder en bred samstämmighet om behovet av att förnya och utveckla skolans inre arbete. Det har bl.a. tagit sig uttryck i form av tillsättandet av en utredning som fått uppgiften att ta fram och redovisa åtgärder för att stimulera den pedagogiska utvecklingen, och det är bra. Men hur denna förnyelse och utveckling skall gå till och vilka möjligheter som finns råder det dock delade meningar om. Vi moderater anser att en viktig utgångspunkt är, vilket måste vara en ledstjärna i utvecklingsarbetet, att politiker inte skall bestämma hur skolornas vardagsarbete skall gå till. Förnyelsearbetet skall vara en uppgift för skolorna själva och för dess personal. Med det ökade ansvaret för dem som är verksamma inom skolan kommer att följa en positiv utveckling. Denna frihet för verksamheterna leder till att nya pedagogiska metoder och arbetssätt växer fram. Vi kommer bl.a. att se hur nuvarande organisations och ledningsstrukturer förändras. En annan viktig utgångspunkt är att skolan måste öppna sig mer mot övriga delar av samhället. Det innebär att modern informationsteknik och moderna läromedel snabbare måste in och finna sin användning i skolan. Utbildningsväsendet måste snabbare ta intryck av modern forskning om inlärning och ledarskap. Utbildningsväsendets uppgift är bl.a. att svara upp mot samhällets krav och behov. Betydelsen av att lyfta fram naturvetenskap och teknik i bl.a. skolornas profileringsarbete, måste därför betonas särskilt. Vi har tidigare pekat på betydelsen av att förändra lärarrollen i skolan. Lärarutbildningen måste revideras så att den mera motsvarar den nya tidens krav. En möjlighet att premiera de duktiga pedagogerna måste tillskapas. Det är bl.a. genom duglig personal som skolan utvecklas. Det är bra att skolministern har pekat på friskolornas betydelse när det gäller att ta vara på föräldramedverkan och föräldrainflytande. Jag hoppas att det är något mera än bara en läpparnas bekännelse. Elevers och föräldrars inflytande växer på bekostnad av stela regelverk och den auktoritära syn som tidigare gällde inom skolans värld. Nu handlar det om att finna former för elevers och föräldrars inflytande och engagemang. Det är inte något som man kan lagstifta fram. Decentraliseringen av ansvaret innebär att skolan själv i sitt utvecklingsarbete måste finna former som tillgodoser de krav som ställs från elever och föräldrar. Men visst finns det problem i skolan. Invandrarelevernas situation är ett särskilt problem som påverkar skolans inre arbete. Vi måste därför finna nya former för att bl.a. trygga dessa barns språkutveckling. Vi har därför föreslagit inrättandet av en särskild kommitté, med representanter från storstadsområdena som väl känner till problemen, med uppgift att komma med förslag till åtgärder. Mobbning i alla dess olika former måste motarbetas. Skolans uppgift inom detta område kan inte nog betonas. Formerna för hur arbetet inom respektive skola skall bedrivas måste dock anpassas till den lokala situationen. Det finns naturligtvis många andra frågor. Vi moderater anser också att friskolornas utveckling har varit till nytta i arbetet med att utveckla olika sidor och skapa förutsättningar för en nödvändig pedagogisk förnyelse. Det erkännandet har vi fått från skolministern. Friskolereformen har kommit att bidra till en pedagogisk vitalisering. Nu tvingas vi dock åse hur man från Socialdemokraternas sida med stöd av Centerpartiet på olika sätt försöker begränsa friskolornas möjligheter - nu senast med förslaget att sänka ersättningsnivån för friskolorna från 85 till 75 %. Den pågående utvecklingen inom utbildningsområdet visar nu att profilering håller på att bli ett accepterat sätt för skolorna att marknadsföra sig. Detta är en följd av ökade möjligheter och större frihet för skolan att finna egna former. Det är också en följd av elevernas ökade möjligheter att välja. Vi anser även att den pågående utvecklingen har inneburit att en konkurrenssituation nu råder inom skolans område. Det är bl.a. denna utveckling vi skall bygga vidare på. Så till frågan om riksinternat. Jag konstaterar att statsrådet valde att helt förbigå denna orättvisa som nu håller på att inträffa. Utskottets och departementets hantering av Lundsberg skola måste ifrågasättas. Med hjälp av teknikaliteter och hänvisning till kommande översyn av ordningen med riksinternat nekar utskottet och departementet Lundsbergs skola att få del av det ökade anslag som skolan självfallet har räknat med sedan den uppfyllt de krav som gäller för riksinternat. Det innebär att utskottet och departementet särbehandlar Lundsbergs skola i förhållande till andra riksinternat. Genom beslutet frångår man principen om likställdhet och likvärdig behandling. Än mer märkligt är beslutet när man beaktar det faktum att Jag måste ifrågasätta utskottets ställningstagande. Än mer bekymrad blir jag när det av ärendets hantering så klart framgår att regering och utskott låtit partiprestige vara styrande. Ni gillar inte denna verksamhetsform, alltså motarbetar ni den. Men det är fullständigt oacceptabelt att på detta sätt frångå gällande regelverk. Skolan lever upp till reglerna och borde därför få resurser. Riksdagen skall därför utnyttja sin möjlighet att skipa rättvisa och inte låta regeringens och utskottets godtycke vara styrande i denna fråga. Mot bakgrund av vad jag här har redovisat yrkar jag bifall till reservation nr 50.
Herr talman! Jag hörde Tomas Högström tala om partiprestige. Tänk att jag tror att det är precis vad det handlade om när Tomas Högström ville angripa Centern för de fristående skolorna. Det kliar så i fingrarna på Tomas Högström att han inte kunde låta bli att diskutera det här, trots att vi inte har diskuterat frågan färdigt i utskottet. Tomas Högström är inbjuden att delta i arbetet. Den fråga han tar upp är inte heller ett ärende som vi behandlar i dag. Jag kan förstå det ändå. Tomas Högström vill inte att Centern skall lyckas göra någonting bra för de fristående skolorna. Det skulle möjligen kunna rycka en liten fjäder ur hatten på moderaterna som tror att de alltid är störst, bäst och vackrast när det gäller att sköta valfriheten. Men tänk att det tror inte jag. Det säger jag utan någon som helst partiprestige. Däremot säger jag med ganska mycket prestige att jag tror att Centern har gjort en mycket bra sak för de fristående skolorna. Tänk att det har jag också fått många besked från de fristående skolorna om. Det skall bli intressant att se om Tomas Högström skall börja ägna sig mindre åt partipolitik och mer åt verkligheten. Det kanske blir nästa gång vi diskuterar denna fråga här i kammaren.
Herr talman! När det gäller att ägna sig åt partipolitik måste jag väl erkänna att jag har en hel del att lära av Andreas Carlgren. Jag måste ju tillstå att när det gäller spektakulära utspel m.m. är Andreas Carlgren mig vida överlägsen. Det kliar faktiskt inte i mina fingrar. Däremot har det uppenbarligen kliat mycket i Andreas Carlgrens fingrar. Han väljer att i en uppgörelse föregå den utredning om ersättningsnivåer som kommer att läggas fram. Det är det som vår kritik avser. Avvakta utredningen! Över huvud taget menar vi faktiskt att gällande regelverk väl uppfyller det här. Andreas Carlgren föregår utredningen, och det är det vi har invändningar emot.
Herr talman! Tomas Högström säger att vi skall avvakta utredningen. Det fanns majoritet här i riksdagen för att sänka stödet till 75 % punkt slut. Vad Centern har gjort är något annat. Centern har efter bra diskussioner med Socialdemokraterna sett till att det skall kunna bli andra villkor för de fristående skolorna än vad som var tänkt innan. Jag skall nu inte diskutera mera med Tomas Högström. Jag kunde dock inte låta bli när jag hörde hur angeläget det var att få ha den här debatten. Jag vill säga att jag hoppas att det var sista gången vi fick höra att Centern har gett sitt stöd åt att sänka bidraget från 85 till 75 %. Så är det inte. Centern har sett till att skaffa sig ett stöd för att införa andra regler i skollagen. Det tycker jag är bra. Jag tror också att många fristående skolor kommer att tycka att det är bra. Det här får vi diskutera vidare i kammaren senare.
Herr talman! Faktum kvarstår att ni har deltagit i en uppgörelse som innebär en sänkning av ersättningsnivåerna ner till 75 %. Var ni sedan kommer att landa i er uppgörelse med Socialdemokraterna återstår att se. Det som har redovisats hitintills kan tolkas på många olika sätt.

Herr talman! Jag vill beröra Centerns reservation om skolplikten och den tioåriga grundskolan något ytterligare. Skolan skall självfallet utgå från barnens behov. Centern anser att det första skolåret i en tioårig grundskola skall bestå av en förskoleinriktad verksamhet. Det är angeläget att den utveckling som nu sker på flera platser i landet med mer samverkan mellan förskolan och skolan fortsätter. Jag vill nämna ett exempel från en s.k. barnskola. Där är sexåringarna inskrivna i den vanliga skolan. De går där tillsammans med 7-8-åriga kamrater. De teoretiska passen varvas med fri lek. 1-7-läraren och förskolläraren delar på de teoretiska passen, och fritidspedagogen har hand om den fria leken. Vid de teoretiska passen har förskolläraren hand om de yngsta barnen. På det här sättet får eleverna tillgång till både förskolans och skolans pedagogik. En annan stor fördel är möjligheten för barnen att ha en dålig dag. Så här beskriver en ur personalen det: Om vi ser på en åttaåring att detta inte är hans dag - han kanske har myror i benen och svårt att koncentrera sig just då - kan han ges möjlighet till en annan aktivitet. Detta exempel visar hur förskolans pedagogik kommer grundskolans pedagogik till del och tvärtom. Det blir en mjuk övergång mellan förskolan och grundskolan. Regeringen har meddelat att man under 1995 kommer att ta ställning till frågor som berör en förlängd skolgång och en sänkt skolplikt. Centern har i en reservation noggrant poängterat att det, genom att man integrerar förskolans 6-årsgrupp i grundskolan, ges möjligheter att utveckla samarbetet mellan förskolan och skolan och att därmed införa en tioårig grundskola. Vi anser inte att man exempelvis skall söka lösningar som innebär att man sänker skolpliktsåldern till sex år och behåller en nioårig grundskola. Det behövs en gedigen kunskapsgrund inför gymnasieskolan. Då är den tioåriga grundskolan viktig. Jag vill också understryka att det är viktigt att kommunerna ges en rimlig övergångsperiod för att planera och förbereda en tioårig grundskola. Det är ett stort arbete att fasa ihop förskolan med skolverksamheten. Det uppstår diskussioner mellan olika personalkategorier om det pedagogiska arbetet, om samutnyttjande av lokaler m.m. Det tar litet tid, men resultatet blir säkert bra om man får föra diskussionerna. Herr talman! Vi i Centern står självfallet bakom samtliga våra reservationer, även reservation 7 om skolplikten. Men på grund av kammarens arbetsbelastning avstår jag från att yrka bifall till dem.

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. frågor som rör den obligatoriska skolan. Grundskolan engagerar de flesta av oss. Det visar inte minst den stora mängd motioner som behandlas inom detta område. De vittnar om omtanke och insikter om värdet av att ha en väl fungerande skola. Skiljelinjen mellan vad de olika partierna vill är oftast hårfin. Diskussionerna handlar oftare om skillnaderna i medlen för att man skall nå målen än om olika uppfattningar om vad vi vill med morgondagens skola. För oss är de viktigaste målen att skapa en skola för alla och att alla skall ha rätt till en likvärdig utbildning. Grundskolan skall ge alla barn kunskap och möjlighet till personlig utveckling utifrån var och ens behov och personliga förutsättningar. För att vi skall lyckas bäst med detta behöver vi utgå från barnets perspektiv när vi planerar innehållet i skolans vardag. Detta måste ske varje dag. Förmågan att fånga dagen - barnets dag - har en avgörande betydelse. Att möta varje barn där det befinner sig och att se världen genom barnets ögon skapar de bästa möjligheterna att ge varje enskilt barn de grundläggande kunskaperna, färdigheterna och den sociala och demokratiska träning som behövs. Då utvecklas de till harmoniska och lyckliga individier som i framtiden aktivt kommer att delta i samhället och i arbetslivet. Detta klarar inte skolan själv, men det är viktigt att inte underskatta skolans betydelse. De resurser som skolan har och tillvaratagandet av de erfarenheter och det engagemang som eleven själv och föräldrarna har gör att ett plus ett kan bli mer än två. Väl fungerande och återkommande utvecklingssamtal är en naturlig utgångspunkt för att man skall kunna skapa de bästa förutsättningarna för det enskilda barnets utveckling. För att man på bästa sätt skall kunna skapa en positiv och utvecklande arbetsplats för elever och personal som kollektiv är ett samverkansforum med demokratiska arbetsformer, där elever och föräldrar deltar, en ovärderlig tillgång. Det slutgiltiga ansvaret för att skolan får de resurser som skolan behöver ligger dock alltid på skolledningen och på oss politiker, både på lokal nivå och på riksnivå. Detta är ett ansvar som vi är beredda att ta. Detta ansvar får vi aldrig avhända oss. Det är också därför som vi i budgetpropositionen, trots otroligt kärva besparingstider, värnar om bibehållna anslag till den obligatoriska skolan. Skolan behöver nya och delvis andra resurser och kompetenser för att kunna rusta barnen för morgondagens samhälle. Detta innebär självfallet satsningar på lokaler och teknisk utrustning, t.ex. datorer, och andra materiella investeringar. Skillnaderna när det gäller barnens tillgång till och förutsättningar för att använda ny teknik - jag tänker framför allt på datorer - ökar. Detta leder till att de som har och kan får ytterligare stimulans och positiva bidrag till sin utveckling. Därigenom skapas ökade klyftor i klassrummen. Det finns också skillnader mellan könen. Flickor ställs oftare än pojkar utanför kontakten med den nya tekniken. Detta måste medvetet vägas in när skolan planerar att ta in ny teknik. Det handlar inte bara om inköp av utrustning utan också om en pedagogisk medvetenhet vad gäller möjligheten att tillföra alla barn ett nytt redskap. Herr talman! När det gäller skolans resurser är den viktigaste investeringen i skolan, enligt min mening, den som bidrar till en ökad kvalitet i mötet mellan människor. Det är grunden för utvecklingen av varje barns självkänsla och möjlighet att ta in och utveckla kunskaper och förmågor. Det handlar om att lära sig att utveckla relationer, hantera konflikter och andra problem och utmaningar som livet innebär. Därmed är det inte sagt att införsel av ny teknik inte behövs. Men människor behöver också människor. Det gäller inte minst barn. Den utredningen som nu har tillsats av regeringen med uppgift att följa och stimulera skolans inre arbete har en viktig funktion att fylla och kommer tillsammans med andra insatser att bidra till att sprida de goda exemplen på bra fungerande verksamheter. De kan senare stå modell för utveckling av alternativa undervisningsformer och sätt att organisera skolans resurser. Skolans personal ställs inför stora utmaningar och krav. Därför är det av största vikt att samhället kan ge ett fungerande stöd i form av bra kvalitet på såväl grundutbildning som fortbildning av lärare. Utskottet stöder därför regeringens förslag om en översyn av lärarutbildningen i syfte att stimulera att ny kompetens utvecklas och att insatser görs så att fler män söker sig till lärarutbildningen. Därigenom blir det en jämnare könsfördelning bland skolans personal på alla stadier. Statens skolverk har i uppdrag att se över hur resursfördelningen till barn med särskilda behov ser ut. Det är viktigt att inte dessa grupper missgynnas, då risken för utslagning är överhängande. En översyn bör i första hand se till kvaliteten och till vilka effekter tilldelade resurser har och inte bara se till kvantitativa mått. Barn med handikapp behöver särskilt uppmärksammas och få tillgång till den specialkompetens som finns att tillgå genom bl.a. Statens institut för handikappfrågor i skolan. Regeringen tar i budgetpropositionen särskild hänsyn till SIH:s uppgift när det gäller att ge stöd och rådgivning till funktionshindrade, men man poängterar samtidigt att SIH:s resurser skall vara ett komplement till och inte en ersättning för det stöd som skolorna skall erbjuda. Skolans satsningar på barn med särskilda behov och funktionshinder kommer även alla andra i skolan till del. En åtgärd som är bra för ett barn med skolsvårigheter eller funktionshinder är bra för alla barn. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag hade förväntat mig att vi nu skulle få en redovisning av den socialdemokratiska synen på lärarrollen och av vilka möjligheter som den framtida utvecklingen ger lärarna i sitt yrke. Men tyvärr måste jag konstatera att de socialdemokratiska ledamöterna nog måste ägna sig åt att läsa på de moderata reservationer där vi utvecklar vår syn på lärarrollen. Jag måste också ställa en fråga till Torgny Danielsson. Jag tog i mitt anförande upp Lundsbergs skola. Anser Torgny Danielsson sitt partis agerande i den här frågan vara i överensstämmelse med det regelverk som är uppsatt? Anser han att hans parti har agerat rättvist gentemot denna skola?
Herr talman! Jag utgår från att det finns fler än moderata politiker som har kunskap och erfarenheter som kan tillföras vad gäller på vilket sätt vi skall vidareutveckla lärarutbildningen. Det är därför viktigt att vi inte går förhastat fram utan att en utredning kan få tid på sig att djupare sätta sig in i frågan. Jag är den förste att beklaga att den förra regeringen med statsrådet Beatrice Ask gav Lundsberg de förutsättningar som skolan har i dag. Förslaget i det betänkande som vi behandlar i dag innebär inte att Lundsberg kommer att få andra förutsättningar ekonomiskt än de man har under nuvarande period. Däremot förväntar jag mig att slutsatsen av den översyn som görs med syfte att hitta nya regler för riksinternaten kommer att bli att alla riksinternat skall behandlas likvärdigt.
Herr talman! Nu börjar tydligen de socialdemokratiska ledamöterna att frisera på den verklighetsbeskrivning som gäller i den här frågan. Den 1 juli 1994 fick ju Lundsberg ställning som riksinternat. Då fanns inte möjligheter att ge skolan de medel som fanns inom anslagsramarna. Dessa var då redan fastställda. Det ställdes då i utsikt att medel skulle anslås under det kommande verksamhetsåret. Skolan kom in i bilden i ett budgetårsskifte, och regelverket var då satt att gälla för 1995/96. Det är verkligheten. Ert beslut frångår regelverket. Ni har möjligheter att tillämpa det. Det är nu vi fastställer anslagsramarna. Men då undantar ni och särbehandlar skolan. Visst finns det fler som har åsikter om lärarutbildning. Vi moderata utbildningspolitiker hade välkomnat just att få del av er syn på lärarrollens möjligheter, er syn på hur lärarrollen skulle kunna utvecklas. Men ni väljer att tiga.
Herr talman! Vi väljer inte att tiga, men vi anser att det finns anledning att komma tillbaka till debatten om lärarnas framtida roll. Det är viktigt att inte gå förhastat fram. Det handlar om att skapa en lärarroll som innebär att lärarna har den kompetens, de förmågor och den placering i organisationen som gör det möjligt att utbilda och fostra ungdomar som kommer att jobba långt in på 2000-talet. Jag utgår från att Tomas Högström och jag kommer att föra debatten om hur den nya lärarrollen skall se ut många gånger framöver, och för att få kvalitet på den diskussionen är det viktigt att vi har ett bra underlag.

Herr talman! Jag var väl medveten om att Tomas Högström i debatten skulle ta upp ärendet Lundsberg. Jag har då att instämma i vad Tomas Högström sade dels i sitt anförande, dels i sitt replikskifte nyss med Torgny Danielsson, värmlänning och socialdemokrat, använde ordet "beklagar", och jag tänkte då: Så bra! Nu får vi höra sanningen från en socialdemokrat vid sidan av Lisbeth Staaf-Igelström - det är bra om Tomas Högström lyssnar uppmärksamt till vad jag har att säga i det här ärendet. Torgny Danielsson sade att han beklagade, men hans beklagan gällde inte den djupa orättvisa som nu begås mot ett av tre riksinternat, utan han beklagade i stället att den förra regeringen har gjort Lundsbergs skola till riksinternat. Torgny Danielsson har ett kort perspektiv i den här frågan. Det kan han inte hjälpa. Det är hans ungdom som gör att han inte vet vad som har hänt genom åren. Han har framtiden för sig och kommer säkert så småningom att ta till sig fakta i det här ärendet. Han kan t.o.m. gå tillbaka till år 1896, då Lundsbergs skola startade. Skolan ligger i västra Värmland och har en mycket stor betydelse för framför allt utlandssvenskars barn och ungdomar. Tusentals föräldrar har genom åren kunnat lita på att deras barn fick den bästa tänkbara utbildning och fostran medan föräldrarna arbetade för Sverige i andra länder, genom att Lundsbergs skola fanns. Skolan har emellanåt hamnat mellan de s.k. stolarna och kommit i trångmål. Men riksdagens majoriteter har efter diverse turbulenser lyckats åstadkomma lösningar som gjort att skolan har kunnat leva vidare. Det var givetvis en strävan hos Lundsbergs skolas styrelse och ledning och hos Storfors kommun, som är socialdemokratiskt styrd, att Lundsberg skulle bli ett riksinternat. Det satt hårt inne, men tack vare den borgerliga regeringen kom beslutet till stånd. Som Tomas Högström påpekade alldeles nyss skedde detta vid ett tillfälle under budgetåret då det inte gick att klämma in det speciella bidragssystemet i budgeten. Därför uppstod ett tomrum. Skolan hade emellertid tidigare bidrag. Hur stor och grym orättvisan blir uppenbaras när det står klart att Lundsbergs skola icke som riksinternat skall få de ca 4 miljoner på ett år i bidrag som de båda andra riksinternaten, det i Gränna och det i Sigtuna, har. Efter rätt många år i riksdagen kan jag inte erinra mig att en riksdagsmajoritet har varit så totalt okänslig i handling inför orättvisan. Jag är alldeles övertygad om att den begåvade och trivsamme ordföranden i utbildningsutskottet rätt känner det problem som har uppstått, nämligen hur svårt det är att se hur en skola kommer att missgynnas medan två andra skolor t.o.m. gynnas, och det gäller inte bara regelverket. Tyvärr har jag inte anmält mig för så pass mycket tid att jag kan utveckla resonemanget kring det som har inträffat vad gäller bidragssystemet. Men i Sigtuna och Gränna utgår bidrag även för de elever som inte bor på skolornas internat. Jag vill gärna hänvisa till utbildningsutskottets betänkande nr 10, s. 46 och 47. Här föreligger en beskrivning av de reservationer som finns att rösta på. Den ena reservationen, som mitt parti företräder, handlar om att öka anslaget med 4 miljoner. Det är den summa som något i underkant behövs för att Lundsbergs skola inte skall bli diskriminerad och för att den skall slippa hamna på obestånd. Fortfarande arbetar många svenskar i utlandet, både man och hustru. Men de vill ge barnen fostran och utbildning i Sverige. För dem är det ovärderligt att det finns skolor som Lundsberg, Gränna och Sigtuna. Jag tror att alla har svårt att förstå Sveriges riksdag och utbildningsutskottet till på köpet som ju borde ha en betydande begåvning och bedömningsförmåga att tillgå i ett sådant här sammanhang. För eleverna på Lundsberg är det, för att citera en av dem, inte klokt att politiker kan vara så oschysta. Schystheten finns hos ungdomar, men den finns uppenbarligen inte hos majoriteten här. Det kan bero på, herr talman, att man inte riktigt har satt sig in i förhållandena. Det hade tyvärr inte värmlänningen Torgny Danielsson gjort när han beklagade att en värmländsk skola har blivit riksinternat. Det skall man väl jubla över!